Herr talman! Sverige saknar i dag en vettig sjöfartspolitik. Under de senaste åren har en mängd olika sjöfartspolitiska förslag sett dagens ljus, men inget har varit av långsiktig karaktär och acceptabelt för näringen. Trots att vi för vår internationella handel är praktiskt taget helt beroende av sjötransporter har vi en sjöfartspolitik som försvårar verksamheten för rederierna genom ett antal olika bestämmelser och där den långsiktiga planeringen försvåras eller omöjliggörs genom att förutsättningarna ändras från det ena budgetåret till det andra. Svenskt näringsliv är synnerligen internationellt inriktat. I relation till sin storlek är det få länder, om ens något annat land, som har ett så omfattande utlandsengagemang som Sverige, och det har varit en förutsättning för svensk industris verksamhet i Sverige att man samtidigt har haft en mycket omfattande utlandsverksamhet. För industrin har utlandsverksamheten ansetts vara värdefull för landet, och inga speciella svenska regler har gällt för de utländska etableringarna. Så är det ej för sjöfarten. Sjöfarten är till sin natur internationellt verksam och arbetar under hård konkurrens på fraktmarknaden. För att klara denna hårda marknad måste svensk sjöfart ha samma konkurrensförhållanden som andra länders rederier. Industrin har full frihet att anställa den personal som man anser bäst lämpad för uppgifterna, men för sjöfarten gäller bemanningsbestämmelser med rötter i segelsjöfartens dagar. Det kan konstateras att bemanningskostnaderna för svenska skepp är väsentligt högre än motsvarande kostnader för andra länder. Till stor del beror detta på vårt höga skattetryck, som även i detta sammanhang driver de svenska kostnaderna till en nivå som omvärlden inte vill betala. Detta förhållande kan inte fortsätta om vi fortfarande vill ha kvar en svensk handelsflotta, och mot denna bakgrund har moderata samlingspartiet, herr talman, begärt inrättandet av ett svenskt internationellt register. Genom ett sådant register skapas jämförbara förhållanden för svenska och utländska rederier, och vi kan därigenom behålla den rederiverksamhet som i annat fall kommer att försvinna från landet och etablera sig på annat håll i Europa. På samma sätt som ett stort utlandsengagemang är en förutsättning för den svenska exportindustrins verksamhet i Sverige, är en internationell livskraftig rederinäring en förutsättning för rederiernas verksamhet här och för möjligheterna att skaffa bra arbetsplatser åt svenskt sjöfolk. Utvecklingen i Norge visar med all önskvärd tydlighet detta samband. På samma sätt som nu sker i Sverige höll den norska rederinäringen på att dö sotdöden. Med höga kostnader och dålig framtidstro minskade tonnaget årligen, och en omfattande utflyttning av rederiverksamhet ägde rum. Bara under första halvåret 1987 minskade den norska handelsflottan med 64 skepp om 1,8 miljoner ton. Den 1 juli 1987 inrättades det norska internationella registret, och den positiva utvecklingen har därefter varit dramatisk. I NIS-registret fanns den 1 februari i år 441 skepp om 20,6 miljoner ton, och totalt har den norska handelsflottan ökat med 11 miljoner ton sedan registrets tillkomst. Sjöfartsnäringens optimism och framtidstro har återvänt i Norge i och med att handelsflottan har återfått sin gamla betydelse, och Oslo är i dag en av de ledande sjöfartsstäderna i världen. En blomstrande näring ger också möjlighet till goda jobb, och det är typiskt för utvecklingen att antalet norska sjömän för första gången sedan 1964 har ökat i antal under förra året. Kravet på ett motsvarande svenskt register har ytterligare stärkts genom ett par beslut som har fattats under detta år. Den svenska regeringen tillåter numera NIS-registrerade skepp att gå i svensk kustfart, och helt nyligen har också den norska lagstiftningen ändrats så att även norsk kustfart är tillgänglig för detta tonnage. Detta innebär att konkurrensvillkoren har ändrats för den svenska närsjöfarten, och om vi i framtiden skall ha en fungerande närsjöfart måste motsvarande konkurrensregler gälla för svenska rederier som för deras NIS-registrerade kolleger. Regeringen väljer en annan väg. Man inser visserligen problemet, men i stället för att skapa vettiga förutsättningar för näringen väljer man återigen subventioner och skattebefrielse som en lösning på problemet. Skattemässig särbehandling har dock aldrig löst några problem — det skapar bara nya. Det finns otaliga exempel, inte minst från vårt land, på de förödande effekter som subsidiepolitiken har på en näringsgren. I stället för att utveckla sin verksamhet flockas företagarna kring regeringskansliet för att tigga nya lån och bidrag. Genom regeringens förslag om kontantstöd och skattebefrielse lockas de svenska redarna nu in i subsidiefällan, och vi kommer att finna att ständigt nya bidrag krävs för att hålla en åldrande flotta och en allt sämre verksamhet vid liv under kommande år. Den svenska regeringen tror att lönsamma företag och välstånd kan lagstiftas fram. Ett utmärkt exempel på denna övertro på reglering är flagglagen. Lagen har snarast motverkat sitt syfte, och som en konsekvens av lagen blir den svenskflaggade handelsflottan nu allt äldre och allt sämre. Av 266 svenska lastfartyg är hälften över 15 år, och var fjärde tanker och var tredje torrlastare är över 25. Denna åldrande flotta kommer aldrig att ersättas under svensk flagg, och de rederier som ännu några år kämpar vidare med subsidieberoende och föråldrat tonnage kommer att finna att förutsättningarna för lönsam drift är obefintliga och deras möjligheter att förnya flottan är uttömda. I stark kontrast till detta kan konstateras att den svenskägda utlandsregistrerade flottan har en annan sammansättning. I utlandet finns i dag en relativt stor handelsflotta av moderna tankoch bulkfartyg — inget är över 15 år —, uteliggande beställningar om 2,5 miljoner ton och ytterligare lika mycket i planerade nybyggen. Med hjälp av flagglagen driver regeringen en bra verksamhet ut ur landet. Till vad nytta, kan man fråga. Med regleringar av den typ som flagglagen innebär skapas inget välstånd, inga bra arbetsplatser och inget fungerande näringsliv. Lagen bör i tysthet försvinna när dess tid vid årsskiftet är till ända, för något gott har den inte medfört för svensk sjöfart. Sjöfarten drabbas också av diverse statliga kostnader, som onödigt fördyrar verksamheten. Kravet på lotsning är ett sådant. Kusttonnagets personal har ofta bättre kännedom om olika leder än de lotsar som man måste anlita. I vissa fall saknas lotsar med erfarenhet av en aktuell farled, men lotspengarna måste ändå betalas. Reglerna om lotsning i svenska vatten är alltför schablonartade och motsvarar inte sjöfartens eller sjösäkerhetens krav. En översyn av bestämmelserna är därför önskvärd. En översyn bör också göras av farledsavgifterna. För vissa fartygstyper blir anlöp av svensk hamn en mycket kostsam affär, och även om den lokala hamnen har gjort stora egna åtaganden och svarar för väsentliga delar av driftskostnaderna, tillåts inte detta inverka på den statliga taxesättningen. Slutligen, herr talman, fritidsbåtsregistret. Själva idén med detta register är felaktig från början till slut. Man får lätt misstanken att registret är första steget till ett införande av båtskatt. Det var enkelt att införa registret, eftersom man samtidigt kunde utnyttja ledig kapacitet i bilregistret i Örebro. Senare redovisade ändamål är något krystade. Man skall ha ett båtregister för att hjälpa kommunerna att planera för fritidsbåtarnas verksamhet, heter det. Den planeringen klarar man nog registret förutan. Registret är snarast ett utslag av en registreringsiver hos sådana som i detalj vill styra och kontrollera medborgarna. I dagarna har direktiv gått ut till kustbevakningens alla enheter om att skärpa kontrollen av denna registrering. Man kommer säkert att lyckas bötfälla en hel hop med obstinata medborgare. Men är det rimligt att den svenska kustbevakningens kapacitet skall koncentreras på att förmå fritidsbåtsägarna att betala 30 kr. i båtskatt till svenska staten? Få regler har varit så ovälkomna som båtregistret, och från moderat sida har vi aldrig ansett att det är vare sig nödvändigt eller önskvärt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i trafikutskottets betänkande och avslag på propositionens förslag i motsvarande delar.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservationerna 2, 4, 8, 12, 15 och 21 i betänkandet om sjöfarten. Sjöfarten och sjöfartsnäringens problem i Sverige har i olika sammanhang varit ett återkommande debattämne här i riksdagen. Ett av regeringens och riksdagens viktigaste arbetsuppgifter är att skapa sådana betingelser för näringslivet att Sverige med sin produktion och konkurrensförmåga kan hävda sig mot andra länder och kontinenter. På många områden har vi under årtionden lyckats mycket väl. Det gäller verkstadsindustrin, skogsindustrin och många andra näringsgrenar. Men, herr talman, på ett område har regering och riksdag misslyckats när det gäller näringspolitiken, nämligen beträffande den svenska sjöfarten. Sjöfartsnäringen har i hela världen under en lång följd av år genomgått en kris. Utan överdrift kan man säga att man i alla sjöfartsnationer i vår närhet vilka konkurrerar med oss har lyckats lösa de här problemen. Sjöfartsnäringen är bokstavligt talat på rätt köl. Här i Sverige måste vi tyvärr konstatera att vi har misslyckats med att lösa våra problem på sjöfartens område. Ansvaret för misslyckandet faller helt på den socialdemokratiska regeringen. Denna har alltför länge varit passiv. Vi har haft en socialdemokratisk regering under många år, och det är under dessa år som problemen inom den svenska sjöfartsnäringen har växt fram. Folkpartiet har föreslagit lösningar, men socialdemokraterna har i alla lägen konsekvent sagt nej till lösningar som skulle ha varit till stort gagn för sjöfartsnäringen. Jag säger detta mot bakgrund av det beslut som vi fattade för knappt ett år sedan. Redan i dag kan vi se de negativa följderna av att vi inte tog riktigt rejäla tag utan nöjde oss med en halvmesyr. Frågar någon varför vi i Sverige har misslyckats med att vända på sjöfartsnäringens kräftgång kan man helt kort svara: internationellt fartygsregister. Internationella fartygsregister är nu införda i samtliga västeuropeiska sjöfartsländer av någon betydelse. Socialdemokraterna har i det läget valt att fjärma sig från de nämnda lösningarna. Folkpartiet, och de andra icke-socialistiska partierna, har under en följd av år krävt att ett internationellt fartygsregister införs även för den svenska sjöfarten. Socialdemokraterna har med kommunisternas benägna bistånd sagt nej till denna lösning. Dessa två partier har i sant socialistisk anda valt subventionsmetoden. Allt talar för att denna lösning ganska snart visar sig bli ett stort misslyckande. Det senaste beviset på att den svenska bidragsmodellen, jämförd med norrmännens, danskarnas och flera andra nationers internationella sjöfartsregister, har misslyckats är detta att regeringen nyligen tvingades att släppa in de norska och danska internationella fartygsregistren för att konkurrera med den svenska kustsjöfarten. Den svenska kustsjöfarten konkurrerar sedan några veckor tillbaka på helt speciella villkor. Min fråga till trafikutskottets ordförande blir denna: Hur rimmar denna för vår kustsjöfart så negativa utveckling med de löften som regeringen gav så sent som för några månader sedan? När vi fattade beslut om att anslå drygt en halv miljard kronor till den svenska sjöfarten sade man från den socialdemokratiska regeringens och trafikutskottets sida att alla problem skulle vara lösta på det här området. Hur är det, trafikutskottets ordförande, möjligt för den svenska sjöfarten att med betydligt högre kostnadsnivå än den norska och den danska sjöfarten, vilka har internationellt fartygsregister, klara av konkurrensen? Till att börja med kan man tänka på den svenska kustsjöfarten. I längden är det omöjligt. Att Sverige snart är den enda sjöfartsnation av någon betydelse som inte har ett eget internationellt fartygsregister är ett uttryck för att regeringen i sjöfartspolitiken valt att avlägsna sig från den inriktning som man under senare år har slagit in på i många andra länder. Detta är att beklaga. Det drabbar i första hand sjöfartsnäringen men också nationen i dess helhet. Det här har nu fått till följd att regeringen i förhållande till danska och norska sjöfartsintressen hamnat i en förhandlingssituation som den inte har kunnat ta sig ur utan att göra avsteg från egna principer och utan att skada svenska sjöfartsintressen. Detta leder bl.a. till att man hamnar i samma omöjliga förhandlingssituation i förhållande till exempelvis Holland och England med vilka Sverige också har överenskommelser om ömsesidig rätt till varandras kustfart. I förlängningen kommer läget sannolikt att bli ohållbart även i förhållandet till EG, och det är en olycklig utveckling med tanke på att vi för varje dag alltmer närmar oss EG-marknaden. Det finns bara ett sätt att ta sig ur knipan, och det är att införa ett internationellt fartygsregister i Sverige. Herr talman! Jag har använt huvuddelen av min tid till att belysa sjöfartspolitikens viktigaste fråga, nämligen om vi skall ha ett svenskt internationellt fartygsregister eller inte. Jag är övertygad om att svensk sjöfart inte kommer att kunna lösa sina problem om regeringen inte tänker om på detta område. Kräftgången kommer att fortsätta. Herr talman! Jag vill avslutningsvis kort kommentera reservation 2 som handlar om fritidsbåtsregister. Jag konstaterar att införandet av ett fritidsbåtsregister är ytterligare ett bevis på hur socialdemokrater gör tillvaron mer byråkratisk för människorna än vad som borde vara nödvändigt. Det är, som också sägs i vår reservation, inte rimligt att polisen, som har betydligt angelägnare arbetsuppgifter, måste avsätta en så stor del av sina resurser för att jaga försumliga båtägare och få dem att betala 30 kr. till finansministern. En proposition i vilken man föreslår ett upphävande av båtregistret är det enda riktiga. Med det anförda, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till de reservationer som undertecknats av folkpartister.

Herr talman! Jag vill börja med att beklaga att kommunikationsministern inte ansett sig ha tid eller möjlighet att vara närvarande här i kammaren. Sverige är det land som har den längsta kusten av länderna i Europa. Sverige är ett av de mest exportoch importberoende länderna i världen, och Sverige har ända sedan rospiggen Rurik grundlade Ryssland varit en sjöfarande nation. Att segla är för Sverige och svensk industri en nödvändig Prot. 1988/89:96 het. Varför anser då centern att frakten i mycket större utsträckning än i dag — 13 april 1989 bör ske på svenska båtar under svensk flagg? För det första: Den dag omvärlden vet att vi i Sverige inte längre har någon svensk sjöfart som vi kan konkurrera med kommer fraktpriserna för den svenska industrin att verkligen stiga. För det andra: Den dagen vi inte längre har några båtar i fjärrfart under svensk flagg kommer vi verkligen att vara utlandsberoende och sårbara. För det tredje: Beredskapssynpunkten måste beaktas betydligt mer. Existensen av en svensk handelsflotta är avgörande för våra möjligheter att klara av en försörjningskris i orostider. För det fjärde: En svensk handelsflotta av någorlunda storlek är betydelsefull för att Göteborg skall kunna bevaras och utvecklas som centralhamn. För det femte: Sjöfartspolitiken måste syfta till att de intäkter sjöfarten ger det svenska nationalhushållet inte får minska. Sjöfartsnettot beräknas år 1988 uppgå till 7 miljarder kronor. I dag går 80 26 av sjöfarten till och från Sverige på utländska kölar eller med till utlandet utflaggade svenska fartyg. Något måste göras. Centern kan inte se att det finns något annat sätt att bevara och utveckla en livskraftig handelsflotta under svensk flagg än att inrätta ett öppet svenskt sjöfartsregister. Men regeringen säger nej, förmodligen därför att Sjöfolksförbundet säger nej, nej och åter nej. Jag vill här i dag ta upp de skäl som nejsägarna anför och försöka bemöta dem. Man säger att ett internationellt register skulle göra svenska sjömän arbetslösa. För det första har den hittillsvarande utvecklingen inneburit att antalet svenska sjömän ständigt minskat. Sjöfolksförbundet måste väl inse att om man låter utvecklingen få fortsätta, så fortsätter minskningen av svenskt sjöfolk. För det andra visar erfarenheterna från Norge att antalet norska sjöarbetstillfällen visserligen minskade den första tiden efter det att NIS inrättades, men nu stiger antalet igen. Statistiken, som gäller alla kategorier av sjömän, ser ut så här: Antalet sjömän är alltså på väg uppåt. Socialdemokraterna säger att ett internationellt register är oförenligt med svensk rättsuppfattning. Då måste jag fråga: Är det oförenligt med svensk rättsuppfattning att ha fabriker i länder där det landets avtal gäller? Om så är fallet är en stor del av den svenska industrins verksamhet oförenlig med svensk rättsuppfattning. Är det så, Birger Rosqvist? Socialdemokraterna säger att ett internationellt register är en oacceptabel | utsugning av arbetskraft från fattiga länder. Det tycker jag är ett fruktansvärt dåligt argument. Det är som om Birger Rosqvist skulle gå förbi en hungrande människa och säga: Eftersom du inte kan få lika mycket mat som vi i Sverige, 47 så får du ingenting. Nu tror jag aldrig att Birger Rosqvist skulle säga det. Men för den utländska arbetskraft som skulle anställas om ett öppet sjöfartsregister infördes, skulle den lön den får vara stor i förhållande till kostnadsnivån i dessa personers hemland. Vilket alternativ vill socialdemokraterna ge dessa människor? Jag har nu hela tiden talat om ett svenskt öppet register för fjärrfart. Centerns mening har hela tiden varit att kustsjöfarten inte skulle behöva tillhöra detta register. Det var därför vi var så angelägna om att få till stånd en återbetalning av skatter och avgifter etc. Nu har regeringen till stor del fördärvat det positiva genom att säga ja till NIS-fartyg och DIS-fartyg i svensk kustfart. Vi riskerar nu återigen det vi verkligen ville slippa, nämligen att vår kustsjöfart flaggar ut till det öppna norska registret. Norge har ett gott rykte i sjöfartskretsar och ligger inte långt från Bohuslän, den svenska kustsjöfartens Mekka. Med anledning av det som hänt och det som inte hänt vill jag ställa fyra frågor till socialdemokraternas talesman. Jag blir innerligt tacksam om jag får svar på dem. 1. Anser ni det viktigt att vi har en större svenskflaggad handelsflotta än den vi har i dag? — ja eller nej. 2. Om ni svarar ja på den frågan, hur vill ni åstadkomma detta om ni fortsätter att säga nej till ett öppet svenskt register? 3. Varför gäller inte talet om utsugning av arbetskraft, talet om den svenska arbetsrätten och talet om att slå vakt om svenska sjömäns arbete när ni säger ja till att båtar från det öppna norska registret, många av dem med lågkostnadsbesättningar, får gå i fraktfart utefter svenska kusten och mellan svenska hamnar? Så till frågan om flagglagen. År 1977 antogs lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg, den s.k. flagglagen. Dess giltighet har därefter förlängts fem gånger, senast t.o.m. utgången av innevarande år. Syftet med lagen har varit att ha kontroll över handelsflottans minskning. I dag fungerar lagen i stället som en broms för en nödvändig tillväxt av handelsflottan. Med andra ord, man vågar inte flagga in, eftersom man riskerar att inte få flagga ut om och när man vill. Lagen gör det också svårare att handla snabbt och ta till vara chanser och affärsmöjligheter. Först skall man fråga kommerskollegium, som frågar sjöfacken, och sedan kanske de allihop frågar regeringen, och vid det laget har affärschansen försvunnit bortom horisonten. Centern sade förra gången flagglagen var uppe till debatt att vi accepterar den ett år till, men om regeringen till dess inte gjort tillräckligt för att göra svensk fjärrfart konkurrenskraftig kommer vi att säga nej till en förlängning nästa gång. Och det gör vi alltså nu. Jag yrkar bifall till reservationerna 10, 12 och 15 i trafikutskottets betänkande nr 12. Och nu, herr talman, är jag Görel Thurdin! Hon kommer nämligen inte att gå upp i den här debatten, utan jag kommer att säga några ord också om beskattningen. I skatteutskottets betänkande nr 21 finns en reservation — nr 2 — om skatteregler för partrederi och investeringar i fartyg. Där föreslås ytterligare förbättringar av beskattningen av partrederier. Det har blivit förbättringar — det skall vi inte sticka under stol med — men vi föreslår ytterligare åtgärder. Vi vill att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen om att de allmänna investeringsfonderna skall kunna tas i anspråk även för begagnade fartyg. Socialdemokraterna tror att detta skulle leda till att gamla skorvar, som läcker olja och har dålig arbetsmiljö, köps in. Det tror inte vi. Vår flotta är tyvärr redan nu i många fall alltför gammal och skulle kunna förbättras genom köp av bra andrahandstonnage. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i skatteutskottets betänkande nr 21. Övriga centerreservationer i trafikutskottets betänkande om sjöfart kommer andra centerpartister att ta upp.

Herr talman! Vad är en ”lågkostnadsbesättning”? Är det något som brukar finnas i Åhléns torsdagsreklam och som man kan köpa billigt? Eller är det kanske boskap på en modern kreatursmarknad? Jag skall ge den som eventuellt lyssnar och blir nyfiken en ledtråd: En ”lågkostnadsbesättning” finns varken i Åhléns katalog eller på böndernas marknad, utan i de borgerligas motioner om sjöfarten, på transportrådets — eller rättare sagt herr Norrboms — kravlista och i redarnas propagandabudskap till regering och riksdag. Är det en sak eller något levande? Svar: Det är människor, vilkas arbetskraft fiffelflaggande redare kan köpa till lägsta pris och sämsta behandling. Det handlar om utsugning — det gör faktiskt det, Anna Wohlin-Andersson! — av en grupp yrkesarbetande, som har ett människovärde motsvarande svensk 1800-talspolitik. Det handlar om att utnyttja de sämst ställda för att spela ut dem mot de avancerade industriländernas sjöfolk. Den politiken vill de tre borgerliga överföra till svensk sjöfartspolitik. Hetast på den avskydda gröten är som vanligt moderater och folkpartister. Men även centern och, till min förtvivlan, den i vanliga fall så kloka Anna Wohlin-Andersson finns med i detta brödraoch systerskap. Det är som sagt redarkapitalet som anslår tonen. Det här är en form av ”internationalism” som hör hemma i EG anpassningens tidevarv. På världsarenan har redarna gått i spetsen för att pressa tillbaka fackliga och demokratiska rättigheter som sjöfolket tidigare kämpat sig till. Fartyg under fiffelflagg, stilenligt benämnd ”bekvämlighetsflagg”, tjänar grova pengar på underbetalda och trakasserade sjömän, oftast från Asien. Herr talman! Förändringen av språkbruket här är märklig. Det anpassar sig till vad som är lättast att använda, och ju mer det skyler över, desto bättre passar det de här argumenten! Hälften av de stora tankoch bulkfartygen i världen är fiffelflaggade. Ser man till ägarintressena styrs dessa fartyg till 25 26 av amerikanska intressen, till 18 20 av grekiska och till lika många av s.k. asiatiska i Hongkong, till 11 96 av japanska och resten av europeiska intressen. De ”asiatiska” kan lika gärna bestå av svenska ägare som av Hongkongbor genom bl.a. Salenias dotterbolag. En av de mest ökända bland dessa redares vapendragare är den svenska advokaten Claes Palme. I domstolen uppträder han som vore det i en amerikansk gangsterfilm. Förra året skröt han med att ha lagt ut en fälla för det fack han ser som sin främsta fiende — Sjöfolksförbundet i Sverige. När han går till attack talar han om att ”go for the big kill” — då planerar han alltså för dödsstöten mot förbundet. Känner Anna Wohlin-Andersson inte till det här? När facket genom solidariska stridsåtgärder lyckats driva igenom avtal för dem som arbetar hos Palmes klienter — de fiffelflaggande fartygen — går redarna omedelbart till angrepp i domstol för att få avtalen ogiltiga. Många gånger lyckas de också. I Sverige har nu fällts ett par uppmärksammade domar i arbetsdomstolen och HD. Genom att hänvisa till lagstiftning utanför Sveriges gränser vill de stoppa det svenska fackets möjligheter till internationella sympatiåtgärder. Historien visar att sjöfolket alltid fått ta första stöten när arbetsköparna-kapitalet gått till offensiv. Det är de som kräver att få sätta ett reapris på ”varan”, dvs. fartygsbesättningen. Herr talman!

Några enstaka insiktsfulla varningssignaler har ändå kommit från LO-håll. Nyligen hörde vi en förbundsordförande varna för EG-politiken som riskerar att ”devalvera facket”. Det är ett bra uttryck, tycker jag, för vad det handlar om. Där gällde det Transportarbetareförbundets verksamhetsområde, men i princip är argumenten giltiga för all facklig verksamhet. Men inte en enda som vill räkna sig till vänstern har rätt, menar jag, att vara okunnig om vad som händer den dag redarna och den politiska högern i Sverige lyckas fullt ut i sina uppsåt. Den dag de lyckas med att pressa igenom ett s.k. öppet sjöfartsregister — en variant av fiffelflagg som införts i Norge och Danmark — den dagen ligger hela Sverige öppet för motsvarande brott mot demokratiska och fackliga rättigheter. De borgerligas förslag att upphäva flagglagen är ett försök i samma riktning.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 Efter alla års debatt inom och utom socialdemokratin om behovet av ett sjöfartspolitiskt program kan vi konstatera att det har skett mycket dramatiska förändringar inom sjöfarten. När det gäller ett långsiktigt program finns där ingen dramatik, bara status quo — det bidde inte ens en tumme av det program som socialdemokraterna arbetat med. Jag vet att sjöfolk varit engagerade i arbetet. Förslaget har aldrig antagits av regeringen och det har inte förelagts riksdagen. Vpk anser att det är på tiden att vi får se ett resultat, Birger Rosqvist. Det är det vår reservation nr 11 handlar om. Jag yrkar bifall till reservation nr 11 och till reservation nr 16 som handlar om ett samhällsägt rederi. Jag yrkar också bifall till reservationerna om Gotlandstrafiken, nr 4 och 5, och till reservation nr 7 i vilken vi säger nej till en miljardrullning för en bro över Falsterbokanalen. Jag yrkar också bifall till reservationen om åtgärder mot oljetransporter, nr 18, till reservation 22 om forskning och utveckling på sjöfartsområdet, till reservation 23 om kustbevakning och sjöräddnng och till reservation 24 om överföring av gods från landsväg till sjöfart på inre vattenvägar. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till den livsviktiga miljöpartireservationen om förbud mot supertankers i Östersjön som finns med i betänkandet. Jag har missat att stödja motionen i utskottet. Till den som eventuellt kommer att påstå att det är ett orealistiskt förslag vill jag säga: Den mest orealistiska ståndpunkten är att inbilla sig själv och andra att vi i Sverige skulle kunna klara en katastrof som den som nyligen inträffat vid Alaska. Inget land har en sådan beredskap, herr talman.

Herr talman! Jag vill inte här diskutera vad en enskild advokat gör eller inte gör, Viola Claesson. Jag vill slå fast ett par saker. Jag anser uppriktigt och ärligt att Sjöfolksförbundet inte vinner på att bara säga nej, nej till internationellt register utan att komma med något positivt alternativ. Jag tror att det är fel att generellt tala om trakasserad arbetskraft. Ingen seriös redare vill eller har någon anledning att trakassera sina anställda. Om någon enda redare gör så får vi ta itu med det på särskilt sätt. Vi kan inte ta det till intäkt för att även fortsättningsvis säga nej till en åtgärd som skulle rädda fartygen så att de kunde kvarstå under svensk flagg. Anledningen till att jag begärde replik var också att Viola Claesson tog upp frågan om supertankers i Östersjön och frågan om kustbevakningen och sjöräddningen. Vi i centern har lagt två särskilda yttranden i dessa frågor. Jag delar tveklöst Viola Claessons uppfattning att vi inte kan klara en katastrof av det slag som inträffade i Alaska om den skulle inträffa i Östersjön. Skillnaden mellan Viola Claessons och min åsikt i den här frågan är att vi i centern hoppas att den havsmiljökonferens som anordnas hösten 1989 skall ta upp denna fråga. Vi hoppas att den skall leda till ett gemensamt förbud mot supertankers i Östersjön. När det gäller kustbevakningen och sjöräddningen har vi också samma uppfattning, Viola Claesson och jag. Det är dålig samordning. Vad som nu händer är att kustbevakningen har båtar och känner farvattnen. Tullen får båtar, och polisen får båtar. Tanken är nu att tullen skall sköta den kustnära bevakningsuppgiften, polisen de bevakningsuppgifter som ligger något längre ut och kustbevakningen de bevakningsuppgifter som gäller ytterskärgården. Detta är dålig samordning. Jag skulle vilja att kustbevakningen tog det största ansvaret för sjöräddningen.

Herr talman! Det är viktigt att Viola Claessons vulgäruppfattningar inte får stå oemotsagda här i kammaren. — Jag skulle vara tacksam om Viola Claesson ville lyssna på vad jag har att säga, eftersom vi skall debattera den här frågan. Den vulgärpropaganda som Viola Claesson för till torgs här stämmer inte med de erfarenheter som gjorts av den sjöfartsnäring som seglar under den flagg som norska och danska fartyg för, alltså inom ramen för ett internationellt register. Helt kort skulle jag gärna vilja att Viola Claesson besökte någon eller några av de norska och danska båtar som seglar under sådan flagg som vi diskuterar här. Det handlar alltså om NIS och DIS-båtar. De blir allt fler utefter våra kuster och i våra hamnar, Viola Claesson. Det kommer att finnas många tillfällen att besöka båtar och se om den beskrivning som Viola Claesson gör av förutsättningarna för sjöfolket överensstämmer med verkligheten. Jag förstår mycket väl att Viola Claesson vill måla upp den bild hon gör, eftersom den passar in i den profilering som hon vill göra på detta område. Men den har ingenting med verkligheten att göra. Jag vill avslutningsvis säga till Viola Claesson att det var en arbetarregering i Norge som införde deras register. Det finns inte någon som helst tanke på att avveckla det efter de erfarenheter de har. Det finns mycket att studera, Viola Claesson.

Herr talman! Det börjar nästan bli hopplöst. Jag kan faktiskt inte hjälpa att Hugo Bergdahl och Anna Wohlin-Andersson umgås mer med redarna än med det svenska sjöfolket. Det kanske är så att ni inte ens känner till vilka erfarenheter sjömännen och kvinnorna har i Sverige. Det är erfarenheter som de har fått dels genom internationellt solidaritetsarbete, dels genom att de på grund av sitt arbete naturligtvis får vara med och se det mesta. Jag vet att ni får tidningen Sjömannen. I varje nummer av tidningen finns uppgifter som jag hoppas att ni inte bestrider. De handlar om just sådana här saker. Om det skall vara jämlikt kan väl jag också umgås med redarna, om ni kräver det. Men det är faktiskt redarna och redarkapitalet — framför allt hökarna, jag vet att det finns olika människor — som har enorma resurser till sitt förfogande. De hörs och märks väldigt mycket. Det svenska sjöfolket hörs och märks på sitt sätt, men det är i en internationell solidaritetskamp som de håller på att slita ihjäl sig. De om några har utsetts till dem som skall bestraffas, därför att de trots sin numerära litenhet ändå orkar stå för en facklig, internationell solidaritet. Jag kan väl gå ombord på fartyg ur norska och danska NIS och DIS, det är klart. Vi kan gå tillsammans men vi kan också tillsammans träffa sjöfolket, inte bara redarna eller befälet på dessa båtar. Då får vi kanke litet olika bilder av vad som kan hända i sådana sammanhang. Till sist, Hugo Bergdahl: Skall jag anklagas för att den norska arbetarregeringen, dvs. syskonpartiet till den svenska socialdemokratiska regeringen och sossarna i Sverige, faktiskt emot enorma protester, införde ett öppet register? Då har Hugo Bergdahl nog vänt sig till fel person — men Birger Rosqvist får ju chansen att svara senare. Jag var en av dem som verkligen kritiserade den norska arbetarregeringens beslut. Men detta är egentligen inte rätt forum; vi har ju en egen regering, som kan vara besvärlig nog!
Herr talman! Viola Claesson har talat om vad hon inte vill ha, men vad vill vpk då ha för att rädda fartyg kvar under svensk flagg? Nu talar jag om fartyg i fjärrfart, för när det gäller kustsjöfarten är vi väl tämligen eniga om att inte vilja släppa in NIS och DIS-fartyg. Alltså: Vad vill vpk ha för att rädda fartyg kvar under svensk flagg och för att skaffa fler arbetstillfällen för svenskt sjöfolk? Jag menar att vpk måste ha något alternativ till det man säger nej till.
Herr talman! Jag vill bara helt kort än en gång upprepa mitt ”erbjudande” och föreslå Viola Claesson att göra studiebesök och se hur verkligheten ser ut. Det är alltid mycket lärorikt, och det är nyttigt att ta reda på hur verkligheten ser ut innan man går ut och formulerar förslag till förändringar eller ger en beskrivning av en situation som sedan visar sig inte ha någonting med verkligheten att göra. Därför, Viola Claesson, ta vara på möjligheten att göra studiebesök! Och, som sagt, DIS och NIS-båtarna blir allt fler efter de svenska kusterna och i de svenska hamnarna för varje dag som går.
Herr talman! Det finns en sak som jag avskyr mer än någonting annat när vi har debatter här i kammaren, och det är farbroderliga och pösiga råd till mig som kvinna. I det här fallet säger Hugo Bergdahl att jag skall göra studiebesök där han tycker att jag skall göra studiebesök! Jag försöker föra en debatt med bl.a. Hugo Bergdahl. Jag har förstått nu att han inte vet hur verkligheten är för vad ni har mage att kalla för ”lågkostnadsbesättningar”. Varför finns det reapris på en viss grupp människor från visst håll i världen, Hugo Bergdahl? Är det så att Hugo Bergdahl tror att det här inte är sant? I så fall föreslår jag helt enkelt att Hugo Bergdahl följer med nästa gång Sjöfolksförbundet kommer till riksdagshuset för att träffa de båda arbetarpartierna. Hugo Bergdahl skulle nog behöva ingående samtal, och framför allt information.

Herr talman! Den svenska trafikpolitiska målsättningen sägs vara att försäkra medborgarna om en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta ekonomiska kostnad. Det låter väl alldeles utmärkt, och miljöpartiet vill självfallet arbeta för att de angivna trafikmålen förverkligas. Tyvärr måste jag konstatera att det är en lång väg dit, eftersom de trafikpolitiska insatserna under många år varit alltför inriktade på att jämna marken för en växande bilism och skapa ökande utrymme för energikrävande flyg. Detta har skett på beskostnad av de säkrare och miljövänligare transportalternativen järnväg och sjöfart. Vilken transportmodell man än väljer kan aldrig en hundraprocentig säkerhet och miljövänlighet garanteras — det måste jag medge. Är det så att en supertanker fullastad med råolja ställs under befäl av en kapten som anser sig känna farlederna bättre än lotsen, finns det ju vissa risker. Är det så att kaptenen dessutom tycker sig kunna förtära alkohol under sin yrkesutövning, kan katastrofen vara ett faktum. Det har vi blivit påminda om nyligen genom den tragiska händelsen i Alaska. Tänk om den inträffat i Östersjön — vad hade då hänt med våra kuster och vår skärgård? Det som gör att denna sorts miljöhot trots allt inte känns alltför hemskt är det faktum att man med enkla medel och till små kostnader kan förebygga katastrofen. I motion T238 yrkande 6 sägs att regeringen bör åläggas att arbeta för ett förbud mot att oljeförande supertankers får tillträde till Östersjön, samt att vi bör se över det svenska oljeskyddet och saneringsberedskapen. Detta måste väl ändå vara en motion i rättan tid! Den har i betänkandet mynnat ut i reservation nr 17, som jag av fullaste hjärta yrkar bifall till. Jag är tacksam för att Viola Claesson har uttalat sitt stöd för detta yrkande, och jag hoppas att också Anna Wohlin-Andersson kommer att stödja detta när beslut skall fattas. Varför vänta tills i morgon — då kan det ju vara för sent för åtgärder. Även motion T602 uttalar en oro kring detta att oljelaster förs fram längs våra kuster i fartyg som kanske inte är alltför säkra. Rederiet kan ha eftersatt underhållet i en strävan att maximera sina vinster, och då kan katastrofen vara ett faktum även om kaptenen är yrkesskicklig, nitisk och nykter. Nu finns en 14-statsöverenskommelse rörande hamnstadskontroll av fartyg, men i motionen sägs att denna överenskommelse inte alltid efterföljs. Hur det är med den saken vet jag inte, men jag tycker mot bakgrund av vad jag tidigare framfört att det finns skäl stödja den reservation som motionen medfört. Jag yrkar alltså bifall också till reservation 18. Inledningsvis nämnde jag att trafikpolitiken under många och långa år värnat mer om luftfart och landsvägstrafik än om järnvägsoch båttrafik. Om vår miljö skall kunna räddas måste denna utveckling hejdas snarast, och allt som kan göras bör göras. En upprustning av glömda och försummade hamnar och vattenleder skulle kunna minska antalet dieseldrivna lastbilar på våra vägar. Ett fartyg på 1 000 tons lastkapacitet ersätter t.ex. 50 stycken 20-tons lastbilar. I ett flertal motioner har dessa tankegångar framförts, även om man koncentrerat sig kring sjölederna och hamnarna i Uppsala, Enköping och Håbo samt uppförandet av en ny hamn i Kalmarviken. Jag yrkar dock bifall till reservation 24, som dessa motioner har medfört, för någonstans skall man ju börja. Även sjöfarten till Gotland har i landsvägsiverns och flygfraktandets tider fått stryka på foten. Så finns numera endast en hamn på fastlandet med destination Visby, och den ligger i Nynäshamn. Inte ens den direkta sjöförbindelsen mellan Öland och Gotland finns kvar. Den, liksom förbindelsen mellan Oskarshamn och Visby, anses av det rederi som har koncession på sjöfarten till Gotland som företagsekonomiskt olönsam. Man säger att om den södra linjen — alltså den mellan Oskarshamn och Visby — återinrättas, så kommer det att medföra en minskning på den norra linjen och att detta gör verksamheten olönsam. Det är till att vara öppen för utmaningar! Med det turistintresse som finns i Sverige skulle kanske resandeantalet fördubblas om resemöjligheterna ökades. Kanske är det så att många finner det ogörligt att ta sig till Gotland sommartid just därför att det inte går att komma med på någon båt? Flera motioner har givit uttryck för den uppfattningen, och jag yrkar bifall till reservation 4. Jag vill också yrka bifall till reservation 5, som berör taxesättningen på färjetrafiken till Gotland. Tidigare, när två linjer var öppna på fart till Gotland, var det så att man räknade pris på färdbiljetten i relation till färdsträckan. Man följde således principerna för taxesättning på järnväg. Under det sista året som en nordlig och en sydlig linje fanns frångick man dock denna princip och satte taxan efter destinationsort — inte färdväg. Men eftersom färjan ersätter tåg för gotlänningen, tycker jag att det är rimligt att återgå till den tidigare tillämpade prissättningsprincipen. Jag yrkar alltså bifall till reservation 5. Ett flertal motionärer har upprörts över fritidsbåtsregistret, och miljöpartiet har i reservation 3 redovisat som sin åsikt att registret i befintlig form bör avskaffas, då det inte kan ses som försvarbart. Att sätta in polisiära åtgärder för att jaga de fritidsbåtsägare som inte betalat in 30 kr., precis som en tidigare talare sade, är också litet knepigt. Det är ju faktiskt de flesta båtägarna i landet som låtit bli att registrera sin båt. Det kostar mer än det smakar att jaga de här brottslingarna. Har vi så gott om pengar, tycker jag att man hellre skall övervaka landsvägarna, där det är gott om syndare. Att det finns fartsyndare också till sjöss är miljöpartiet medvetet om. Därför föreslås i vårt yrkande att båtar som kan framföras snabbare än med 10 knops fart skall åläggas en skatt och att det för framförande av sådana båtar bör krävas ett kompetensbevis. För detta behövs dock inget register. En skatt kan ju tas ut i t.ex. accisform. Jag yrkar bifall till reservation 3. Så tycker jag att man bör reparera den befintliga bron över Falsterbo kanal, eftersom den sägs vara i dåligt skick. Men jag tycker inte att någon ny bro skall behöva byggas med ”bärighetspengar”. Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Innan jag slutar det här anförandet, herr talman, vill jag peka på följande något motstridiga påståenden i det aktuella betänkandet.

Kundernas krav måste få styras av de fördelar som olika transportalternativ kan erbjuda.” Med dessa enkla men ack så tydligt talande rader säljer man ju bort miljön, något som miljöpartiet aldrig kommer att ställa sig bakom. Vi anser nämligen att det finns anledning för staten att ingripa så att företagen väljer miljövänliga transportalternativ. Jag sade i min inledning och jag upprepar det: Vi vill bistå i arbetet med uppfyllandet av de trafikpolitiska målen, så länge både säkerhet och miljövänlighet anses som viktiga ingredienser. Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer i vilka miljöpartiet är delaktigt och vill också passa på att framföra miljöpartiets syn på ett internationellt sjöfartsregister. Det skall bli kort, för debatten om det har redan varit lång. Vi vill inte ha något internationellt sjöfartsregister från miljöpartiets sida heller, och vi är nöjda med att ett sådant inte kommer till stånd.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till Anna Wohlin-Andersson, som i sin inledning här var kritisk till att kommunikationsminister Georg Andersson inte är här i dag. Jag vill erinra om att förra veckan kom Anna Wohlin-Andersson till mig, i sällskap med en kammarsekreterare, och bad enträget att debatten i detta ärende, som var beräknad att äga rum i går, till varje pris skulle flyttas till ett annat tillfälle. Det tillfället är just nu, och det är Anna Wohlin-Andersson som har bidragit till att debatten hålls vid detta tillfälle. Så jag tycker inte att någon skugga för den skull skall behöva falla över kommunikationsministern. Herr talman! Jag har lyssnat på debatten här. I utskottet är tonen ofta rå men hjärtlig. Jag har saknat mycket av det hjärtliga här i dag. Däremot har det funnits en del av det andra. Betänkandet Sjöfart är mycket omfattande vad gäller innehållet. Det är mycket diversifierat. Det handlar om sjöfartsverkets verksamhet, dess resultat, prisoch servicemål. Det gäller investeringar och soliditetsmål för sjöfartsverket, och det gäller vad som skall äga rum under treårsperioden 1989-1991 i sjöfartsverkets treårsplan. Betänkandet gäller också medelsanvisningar till ett stort antal sjöfartsändamål. Det gäller sjöfartspolitiken, och det gäller kostnadsavlastning för svensk sjöfart som rör sig om 550 milj.kr. Det gäller frågan om internationellt register plus den s.k. flagglagen. Fritidsbåtsregistret finns också med här. Vidare gäller det utformningen av en tillfredsställande Gotlandstrafik, dess turer och taxor. Därutöver finns ytterligare ett antal delar — i stort, i smått och i detaljer — vilket väl också framgått av de inlägg som redan har gjorts här. Herr talman! Låt mig först ägna mig åt sjöfartsverket. Då vill jag säga att utskottet anser att verket på ett tillfredsställande sätt fullgör sina åligganden. Av betänkandet framgår att statsmakterna har ålagt sjöfartsverket att erbjuda sjöfarten god service, samtidigt som avgiftshöjningar skall hållas tillbaka. Det innebär rationaliseringsåtgärder, som i vissa fall kan ge anledning till kritik, men alternativet är högre kostnader som skulle innebära ännu mera kritik. Utskottet anser att målsättningen rimliga kostnader och fortsatt tillfredsställande service har kunnat upprätthållas. För den framtid som vi nu debatterar kommer dessa saker att vara i fullt acceptabel balans. Att bibehålla fyrar som inte längre krävs för nutida sjöfart kan inte vara verkets uppgift, med de ålägganden verket i övrigt har fått. Detsamma gäller tjänster i farleder som inte längre behövs eller som inte utnyttjas. Effektiv, snabb, säker service i alla väder där tjänster efterfrågas är vad sjöfartsverket skall inrikta verksamheten på, och den linjen anser vi att verket har följt. Jag säger detta främst med anledning av de moderata reservationerna 19 och 20, där det uttrycks missnöje med farledsverksamhet, lotsning och säkerhetsåtgärder. I de tidigare inläggen har det sagts en del om säkerheten i våra farvatten, framför allt Östersjön. Man har talat om förbud mot supertankrar i Östersjön. Jag vet inte vad de som har yttrat sig här menar med supertankrar, men några fullastade supertankrar kommer över huvud taget inte in i Östersjön. Vattendjupet i Bälten är inte tillräckligt för att de skall kunna flyta in här. De kan naturligtvis komma in med dellaster, men supertankrar är lastade med råolja, och vi har ingen råoljeimport efter Sveriges östersjökust längre. Så farhågorna just i den delen är inte riktigt befogade. Men visst finns det risker med oljetransporter, oavsett om båtarna är stora eller små. Förra året upplevde vi någonting sådant vid Gävlekusten. Vi kan motverka oljeutsläpp genom att utfärda bestämmelser, erbjuda service och bygga ut vårt farledsväsende och också ha tillsyn över sjöfarten på ett bra sätt. Det är så vi får gå till väga för att undvika olyckor, men vi kan tyvärr aldrig hundraprocentigt friskriva oss från att olyckor kan inträffa. Fritidsbåtsregistret har också nämnts här. Det inrättades 1988. Sjöfartsverket har fått till uppgift att administrera det. Det är riktigt att registret inte fick den tillslutning som man beräknat. Av beräknat antal 350 000 båtar registrerades knappt hälften första året. Beräknade inkomster blev väsentligt mindre, men detsamma gällde inte kostnaderna, som inte krympte. Därför får vi nu anslå 19 milj.kr. över budgeten för att täcka bristen. Här vilar ett tungt ansvar på de partier här i riksdagen som gått emot detta. I valrörelsen — och redan långt dessförinnan — spred ni uppgiften att detta register skulle avskaffas. Det var en onödig historia, som bara tillkommit för att beskatta fritidsbåtsverksamheten. På det sättet försökte ni invagga många i tron att registret skulle komma att avskaffas och inte längre ha aktualitet. Det var ändå ungefär 150 000 båtägare som registrerade sina båtar och betalade för sig. Jag tror inte fritidsbåtsregistret kommer att avlägsnas. Jag har erfarenhet från mer än 30 års praktisk verksamhet i sjöräddningen på somrarna. Jag håller på med detta även när jag är i riksdagen. I lotstjänsten har vi mycket utryckningar och jobb med sådant. När det här sägs att polisen och kustbevakningen inte skall engageras för att jaga den som inte registrerat sina båtar, de har andra uppgifter att fylla, då är detta en felaktig beskrivning. Vad skall registret tjäna för syfte? Ett mycket viktigt syfte är att underlätta sjöräddning och spaning efter försvunna båtar. Finns det nummer på en båt behöver man inte leta efter en försvunnen båt genom att leta efter en som icke är försvunnen. Kan jag i en vik eller hamn eller vid en holme konstatera att dessa och dessa båtar ligger här, de är inte eftersökta, då kan jag med en gång avskriva dem. Men är de helt anonyma måste jag fråga i varenda båt, knacka på vartenda kapell och fråga: Är möjligen ni herr Svensson från Stockholm som är eftersökt? — Nej, det är jag inte! Det är för att underlätta jobbet att få tag på försvunna människor som detta båtregister har inrättats. Om man kan inrikta verksamheten på verklig spaning efter sådana som kanske behöver hjälp, då gör man det mycket lättare om man på ett enkelt sätt kan sovra bort dem som inte på något sätt är inblandade i historien. Det finns många andra skäl till att vi skall ha detta register. Jag hinner inte gå in på det ytterligare. Men håll inte på och skräm med att detta är första steget till att införa skatter. Jag vill tala om för Tom Heyman, att denna fråga har vi i det parti jag representerar penetrerat ganska ingående. Vi har ett kongressbeslut på att en båtskatt inte kan bli aktuell. Jag vet inte om ni fortfarande tror att ni skall komma i regeringsställning så att det är därför ni är rädda för att ett båtregister skall medföra skatt, det känner jag inte till, men från vårt håll är det inte aktuellt. Registret är till för att tillföra båtlivet någonting positivt. Gotlandstrafiken finns med i betänkandet. Jag förstår att en del av dem som sitter i bänkarna skall ta upp detta för resp. partier. Gotlandstrafiken bedrivs sedan början av 1970-talet genom en koncessionsgivning. Det sker ett anbudsförfarande. Koncessionen innebär också trafikeringsplikt. Transportrådet bestämmer taxor, turlistor och trafikutbud. Vi bestämmer här i riksdagen hur mycket vi skall ge transportrådet för att kunna hålla taxor, turer och allt detta av en rimlig omfattning som sträcker sig året runt och inte bara under de lönsamma sommarveckorna. I motioner reses krav på lägre priser, högre komfort på båtarna, mera turer, flera hamnar som skall trafikeras, fri trafik under sommarmånaderna osv. Men ingen har ställt krav på ökade anslag. Inom det föreslagna anslaget, 37 milj.kr., kan man omöjligen stå till tjänst med allt detta. Då finge man höja priserna kraftigt eller minska på turutbudet eller ta lägre komfort. På det sätt man nu lagt upp trafiken tror jag man håller en hygglig balans. Miljöpartiets representant var illa insatt i detta. Han är ny i riksdagen så jag har visst överseende. En tredjedel av personoch godstrafik som sker på Gotland går över en hamn i södra Sverige, nämligen Oskarshamn. Den trafiken upprätthålls året runt. Det finns alltså två åretrunthamnar på fastlandet som betjänar Gotlandstrafiken. Så har det varit i många år. Men det är något märkligt med den södra leden. Trafiken på den norra delen är koncentrerad till en hamn, det går bra och hjälper till att hålla kostnaderna nere. När det gäller den södra delen är det många som kämpar för att man skall splittra upp trafiken. Man talar för flera hamnar, Västervik, Grönkullavik på Öland och Oskarshamn. Men även detta måste man väga in i kostnadsbilden. Den kapacitet färjorna har är tillräcklig. Det finns tillräckligt många bilplatser och platser för passagerare på färjorna. Självfallet kan det vara så att man vid något eller några veckoslut under sommaren inte kommer med just den tur man har tänkt sig, men i vilket trafikmedel gör man det mitt under toppdagar eller toppkvällar? Man måste boka och beställa i förväg. Om man nu splittrar upp den södra trafiken till flera ställen måste det innebära högre kostnader. I rationaliseringssyfte har man sagt: Vi utnyttjar en hamn på södra leden och sätter in en stor båt, som får gå två gånger om dygnet. Det är ganska häpnadsväckande, i varje fall för mig som kommer från detta län, att läsa motionen från fru Hasselström Nyvall, som beklagar sig över att Kalmar län har missat 80 000 resenärer som tidigare åkte den vägen till Gotland. Kalmar län, som också satsar på turism, har förlorat 80 000 passerande. Det är så, Ingrid Hasselström Nyvall, att när man koncentrerade trafiken, och Västerviksleden försvann, ökade i stället Oskarshamn i fråga antalet passerande med dessa 80 000. Oskarshamn ligger också i Kalmar län, jag vill bara tala om det. Man kan inte konstatera någon nämnvärd minskning sedan trafiken koncentrerats. 1987 var det ca 240 000 passagerare och 1988 var det 232 000 totalt på den södra leden under sommarmånaderna. Denna fluktuation på 8 000 av en kvarts miljon kan hänföras till dåligt väder eller andra omständigheter. Staten går in med 37 milj.kr. på ett förslagsanslag för att hålla taxor nere och för att hålla en rimlig trafik till Gotland året runt. Skulle man utöka detta och sväva ut i alla önskemålen, då räcker inte 37 milj.kr. Det kan jag lugnt konstatera. Herr talman! Rederistödet och stöd till svensk sjöfartsnäring finns också med i betänkandet. Svensk sjöfartsnäring, undantaget färjorna, har avlastats ca 40 96 av lönekostnaderna för sjöfolket som har svenskt kollektivavtal ombord på båtarna. Det sker en återbetalning av cirka hälften av de av redarna erlagda sociala kostnaderna och hela den erlagda sjömansskatten. Man har gjort beräkningar på att det rör sig om totalt 550 milj.kr. Det är således ett förslagsanslag som på det sättet går tillbaka till svensk rederinäring, men som tidigare har kommit in genom erlagda avgifter. Denna konstruktion betraktar vi från socialdemokratiskt håll som en svensk modell för att ge svensk rederinäring konkurrenskraft på en kostnadsmässigt besvärlig internationell marknad. Vi betraktar detta som en långsiktig lösning. Jag vill understryka det. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget om s.k. internationella register. När jag lyssnade på Anna Wohlin-Andersson noterade jag att redareföreningens lobbyverksamhet har gått hem ifrån kölsvin till masttopp i vad gäller den borgerliga inställningen och synen på de internationella registren. Detta kan jag även säga till Hugo Bergdahl. Vi har diskuterat detta tidigare. Ni vet var vi står. Vi ändrar oss inte. Vi är inte beredda att stödja idéer som innebär att billig, oftast kraftigt underbetald arbetskraft anställd på indiska, filippinska eller inga avtal alls skall vara det bränsle som håller svenska fartyg i gång och ger den vinst på i näringen investerat kapital som eftersträvas. Det gäller inte bara de ombordanställdas löner. Det gäller också den arbetsrätt och de sociala förmåner som vi anser vara självklara på svenska arbetsplatser på svenskt område, dvs. svenskflaggade fartyg. Även detta skulle ju försvinna om s.k. internationella register finge tillämpas. Det är ju detta som är anledningen till att man vill ha dem. Man vill minska kostnaderna genom att komma ifrån dessa belastningar, som man från arbetsgivarsidan kallar det. Besättningarna på svenskflaggade fartyg skall lyda under svenska arbetsrättslagar och arbeta enligt svenska avtal. Allt detta har vi förespråkat tidigare. Vi ändrar oss inte, inte en tum. De norska och danska registren, NIS och DIS, har nämnts. Det finns en irritation från ett par håll därför att fartyg registrerade i dessa register nu har släppts in och får gå i svensk kustfart. Anna Wohlin-Andersson har tidigare haft en interpellationsdebatt med kommunikationsministern om denna fråga. Han redogjorde för sammanhanget. Jag tycker att Anna Wohlin Andersson borde ha förstått vad han menade. Förklaringen var mycket bra. Låt mig då ytterligare försöka utveckla detta utifrån min ringa nivå. Hur många båtar som kan komma och gå och konkurrera med svenskt tonnage tror Anna Wohlin-Andersson att det rör sig om? Det är en mycket marginell del. Vi har inrättat vårt s.k. register enligt svensk modell, vilket jag har redogjort för. Våra fartyg får å andra sidan gå i dansk kustfart. Vi har ganska många svenska fartyg som går i dansk kustfart, betydligt fler än danskarna har som går i Sverige. Vi är också större i Norge än vad norrmännen är hos oss. Om vi skulle ha sagt att de norska och danska fartygen inte får komma hit, skulle vi ha mötts av motsvarande åtgärder från deras sida. Vi skulle förlora betydligt mer än vad vi nu kan vinna. Låt oss fullfölja den tanke som Anna Wohlin-Andersson tog upp här, att bohuslänningar och andra som har svenska fartyg som går i kustsjöfart skulle tröttna och registrera sina båtar i Norge och börja köra billigt på den svenska kusten. Det innebär i första hand att de får sparka i land sina släktingar, vänner och bekanta som är anställda på båtarna. De bohuslänska båtarna bemannas oftast på det sättet. Det rör sig mer eller mindre om familjeföretag. Man måste sparka i land sina besättningar och ta hit folk som anställs på sådana avtal som vi tidigare har nämnt. Filippinare och kineser skall komma ombord på båtar från t.ex. Tjörn. Jag tror inte att det blir aktuellt. Jag tror inte att man kommer att göra på det sättet. Med hjälp av det stöd vi har gett dessa båtägare och med hjälp av den 40-procentiga kostnadsavlastningen för lönerna har man från deras sida uttalat till mig att man kan klara konkurrensen. Antag att det kommer utländska besättningar till dessa båtar. Dessa båtar håller till här 12 månader om året och går på vår svenska kust. Fyra till fem månader om året, Anna Wohlin-Andersson, är det is, det är tjocka och dimma. Det är besvärliga väderleksförhållanden, och det finns is och problem därmed uppe i Bottenviken och i Bottenhavet. Vad tror ni att det skulle vara för förtjänst med att gå med någon besättningsman som kommer från ett söderut liggande land som aldrig har sett is och aldrig upplevt våra förhållanden? Han är visserligen anställd för en tredjedel av den lön som en svensk besättningsman eller en erfaren man som känner till svenska vinterförhållanden har. Jag tror inte att det är någon vinst att anställa folk med betydligt lägre löner och tro att man fortfarande skall få samma jobb och samma fraktarbete uträttat. Jag tror att ni hyser en mycket överdriven farhåga. Danmark och Norge har försökt lösa problemet genom att inrätta NIS och DIS. Vi vet dock att det inte är någon lycklig lösning för norskt sjöfolk. Man har visserligen fått flera fartyg under norsk flagg. Det kanske finns ett par norrmän ombord på båtarna, och resten är folk ifrån världens alla hörn som går där med låga inkomster. Skall vi ha det på det sättet bara för att slå vakt om en svensk handelsflotta? Det skulle då finnas en flagga och en ljushårig befälhavare och maskinchef. Resten av besättningen skulle vara folk som kommer långt bortifrån och som går där underbetalda i misär. Vi vill inte vara med om detta från socialdemokratiskt håll. Ni har också krävt att den s.k. flagglagen nu skall upphävas. Flagglagen begränsar möjligheten att sälja ut fartyg ifrån Sverige. Den gäller enligt beslut fram till kommande årsskifte. Den kan förlängas. Frågan är under beredning. Förslag till beslut i denna fråga, om det skall bli en förlängning eller inte, kommer i god tid före årsskiftet. Fram till dess förespråkar vi från utskottets sida att ingen åtgärd vidtas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 12 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag vill inte dra i gång någon stor debatt om båtregistret, eftersom det trots allt är en detaljfråga i sammanhanget. Vi har olika uppfattningar om nyttan och nödvändigheten av ett sådant register, och vi lär väl knappast kunna övertyga varandra. Jag har bara med tacksamhet noterat att socialdemokraterna har ett kongressbeslut på att man inte skall införa någon båtskatt. När det gäller sjöfartsverkets anslagsäskanden och verksamhet är vi i stort sett ense på de allra flesta punkter. Det vi har anfört i reservationerna 19 och 20 gäller detaljer. Vi tycker att det finns alltför mycket strikta regler och att dessa skulle kunna luckras upp och anpassas bättre till vad näringen och säkerheten kräver. Det behöver inte vara så strikta och i vissa fall rigida regler som i dag. Birger Rosqvist tog upp rederistödet och flagglagen. De är väl kanske de för näringen mera väsentliga frågorna. Det är riktigt att man har valt en egen svensk modell för att lösa det svenska överkostnadsproblemet. Den svenska modellen håller dock inte. Det är en helt egen lösning, som knappast — i alla fall enligt mitt bedömande — kommer att accepteras av EG-länderna när man kommer så långt. Det här blir en ren subvention av ett slag som man i övrigt i EG arbetar för att ta bort. Det är tveksamt om svenska rederier kommer att kunna arbeta på en EG-marknad om man har detta ensidiga stöd. Om näringen inte kan bära de sociala avgifterna — vilket den uppenbarligen inte kan — vem skall då bära dem? Vem skall bära dem för andra verksamheter i Sverige där vi hamnar fel? Skall vi ha skattefrihet för tekoindustrin och gruvindustrin? Skall vi successivt ha skattefrihet för de näringar där det svenska högkostnadsoch högskatteläget inte räcker till för att näringen skall kunna bära avgifterna? Den svenska modellen håller inte i detta avseende. Birger Rosqvist nedvärderar faran med båtar under ett internationellt register. Han säger att det inte kommer att segla några filippinare och kineser uppe i Bottenhavet i is och dimma. Det är möjligt — kanske tycker inte kineserna om Bottenhavet, med is och dimma. Men det kommer andra besättningar, och de kommer relativt snart. Vi börjar redan se NIS-registrerade båtar med polsk besättning, och polackerna är inte längre bort från Luleå än vi själva är. De är också vana vid tjocka, dimma, drivis, hagel och allt vad vi kan räkna upp. Polackerna seglar naturligtvis till lägre kostnader men har fortfarande löner som inte på något sätt innebär misär när de bor i Polen. Det är löner som är bra enligt polska förhållanden men som är billiga för svenska förhållanden. Det är där vi kommer att få konkurrensen. Om vi inte skall fortsätta att driva svensk sjöfart helt enligt subsidielinjen måste vi vidta förändringar.

Herr talman! Birger Rosqvist talar om en livskraftig handelsflotta. I det fallet har både Birger Rosqvist och jag samma målsättning, men vi skiljer oss beträffande lösningarna och metoderna för att komma dit. Jag vill använda uttryckssättet att Birger Rosqvist tillhör nejsägarna. Han vill vara riktigt karsk och säger att vi inte viker en tum från de lösningar som riksdagen har beslutat om för några månader sedan. Det låter givetvis karskt, men om verkligheten försätter oss i situationen att vår handelsflotta krymper ytterligare och inte kan hävda sig i konkurrensen, då undrar jag om Birger Rosqvist kan låta lika karsk. Beträffande ett internationellt register: Det är tråkigt att också Birger Rosqvist kommer in på det som Viola Claesson tidigare var inne på, olika skräckskildringar. Birger Rosqvist talar om filippinare och kineser som om det skulle vara några andra klassens människor, och han pratar om ljusa befäl och mörkhåriga sjömän på båtarna. Utifrån den debatt som förs i det svenska samhället om hur vi skall se på olika folkgrupper tycker jag att vi borde hålla oss borta från en sådan debattnivå. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan: Är det fortfarande trafikutskottets ordförandes uppfattning att man enligt svensk rättsuppfattning inte kan tänka sig att införa ett internationellt register? Vidhåller Birger Rosqvist den uppfattningen? Om han gör det, tycker jag att han borde tala med sina partivänner i Norge, där man har ett internationellt register, och fråga dem om de anser att det registret är oförenligt med norsk rättsuppfattning. Det är alltid intressant att undersöka sådana frågeställningar och utveckla dem vidare. I fråga om fritidsbåtsregistret tycker jag att Birger Rosqvist invecklar sig i att söka förklaringar till varför registret skall vara kvar. Från vårt håll vill vi ha bort det. Förklaringen nu är att sjöräddningen kräver detta register. Varför då ha ett register för båtar i våra sjöar? Jag tror inte att argumenteringen går hem. Sedan gäller det skatt eller avgift. Vi skall inte ha någon båtskatt, säger Birger Rosqvist. Nej, men det blir en avgift. Jag frågar: Vad är det för skillnad för den enskilde båtägaren om det är en skatt eller en avgift?

Herr talman! Birger Rosqvist tillrättavisar mig på ett vänligt sätt. Han säger att jag var felinformerad beträffande vad jag sade i mitt förra anförande. Jag tackar för den tillrättavisningen och är mycket glad åt att jag hade fel — att det faktiskt finns färjetrafik även från en sydlig hamn. Men då kvarstår frågan: Hur är det med taxan? Vi har en reservation i den frågan också. Är jag felunderrättad även på den här punkten? Har man frångått SJ:s principer vid taxesättningen? I så fall skulle jag vilja veta varför. Färjan är i stort sett gotlänningarnas tåg. Men det finns väl inga planer på att man skall få betala lika mycket för en resa till Stockholm med tåg oavsett var man bor? Något sådant har jag inte hört talas om. Jag är tacksam för ett svar på frågan.

Herr talman! Jag ställde fyra frågor till Birger Rosqvist. Jag fick svar på två. Det är alltid något. Jag frågade om socialdemokraterna anser det viktigt att ha en större svenskflaggad handelsflotta än vi har i dag — ja eller nej. Jag tolkar Birger Rosqvists svar så att svaret är nej. Det skulle bero på att bara befälhavaren och flaggan skulle vara svenska. Är det orsaken till att ni inte lägger fram något positivt förslag i stället för förslaget om ett internationellt register? Är det orsaken till att ni inte vill göra någonting åt att den svenska handelsflottan ständigt minskar i omfattning? Jag frågade om kustfarten — den frågan fick jag inte svar på. Jag har frågat Georg Andersson tre gånger, och jag får inte heller svar av Birger Rosqvist. Varför betyder inte talet om utsugning av arbetskraften, den svenska arbetsrätten och de svenska sjömännens arbetsplatser någonting när man släpper in NIS och DIS-fartyg i den svenska kustsjöfarten? Den frågan skulle jag absolut vilja ha svar på. Birger Rosqvist säger: Det blir inte så många, för de vill inte komma hit. Det är folk från varmare länder som inte vill jobba i den is och tjocka som vi har. Det är klart att jag vet att vattnet fryser när temperaturen är under noll. Men eftersom det norska registret är ett öppet register kan vi få ryska, polska och östtyska båtar. Och det är precis som moderaternas talesman sade: De är inte främmande för is och kyla, och de får bättre betalt vid den svenska kustsjöfarten eftersom bemanningskostnaderna här ligger högre än för båtar i NIS, trots det stöd som vi gemensamt genomförde. Då säger Birger Rosqvist: Om vi inte hade gått med på detta hade vi inte kunnat trafikera de norska och danska kusterna. Men de är ju de som har hittat på det öppna registret, som ni inte vill ha. Men sedan släpper ni in dem här och säger att det är okej eftersom vi har detta andra stöd. Men det innebär ingen lösning på problemet. Vi ger 550 miljoner men får ändå se kustsjöfarten försvinna någonstans — det är jag uppriktigt rädd för. Det gäller speciellt östkusten, eftersom det är där vi kommer att få konkurrens från öststaterna, som sannerligen inte är främmande för kyla. Till slut beträffande fritidsbåtsregistret: Vi var med på det registret, och vi tänker sannerligen inte ändra oss därför att hälften av båtägarna inte velat ställa upp på det. Om vi har en lag som säger att folk skall registrera sina båtar, då skall de göra det. Vi skall inte ta tillbaka lagen därför att människorna inte vill följa den.
Herr talman! Jag vill vända mig till Hans Lindforss. Han frågar om taxesättningen i Gotlandstrafiken. När koncessionstrafiken infördes och staten bestämde taxorna, relaterades de till motsvarande sträcka på SJ:s tåg i andra klass. Det skulle kosta lika mycket att åka med Gotlandsbåtarna. Men det är inte staten som bestämmer hur mycket SJ skall ta för sina biljetter — det får SJ bestämma. SJ har också infört en lång rad rabatter av olika slag som inte på något sätt är tillämpliga i Gotlandstrafiken. Av den anledningen har man gått ifrån knytningen till SJ:s biljettpriser. Men om man jämför är det inte mycket som skiljer mellan tåg och färja för vissa relationer. SJ har nu infört ”röda” avgångar. I Gotlandstrafiken inför man fr.o.m. denna sommar inte mindre än tre färger på sina biljetter. Hur biljettpriset skall tas ut har man kommit fram till andra riktlinjer för. Jag tror inte att man kan säga att detta direkt missgynnar Gotlandstrafiken.

Herr talman! Birger Rosqvist talade om vilken färg det är på biljetterna till Gotland. Vi som diskuterar sjöfart vill diskutera vilken färg det skall vara på flaggorna på de båtar som går i internationell sjöfart. Innan denna debatt är slut vill jag ha ett svar från Birger Rosqvist på varför båtar som inte uppfyller de normer som Birger Rosqvist anser är vettiga och riktiga får gå i svensk kustsjöfart. Jag vill också ha ett svar på vilka positiva åtgärder ni vill vidta om ni vill ha en svensk handelssjöfart.

Herr talman! Talmanskonferensen har i dag vädjat till ledamöterna att försöka begränsa sin taletid. Jag skall inte bara villfara denna önskan, utan t.o.m. minimera min taletid i så måtto att jag bara yrkar bifall till reservation 1, som moderaterna ensamma står bakom, om sjömansskatt och sociala avgifter i skatteutskottets betänkande 21. Jag yrkar även bifall till reservation 2 om skatteregler för partrederier och investeringar i fartyg. Om någon är intresserad av någon närmare motivering hänvisar jag till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är en stor fördel att även riksdagen ibland kan slå två flugor i en smäll genom att slå ihop debatter. Jag kommer därför dels att ta upp fartygsbeskattningen, dels säga några ord om turisttrafiken till Gotland. Det är inget nytt yrkande som framförs i folkpartimotionen T234 angående möjligheten att använda investeringsfondsmedel också för inköp av begagnade fartyg. Men det förtjänar att upprepas att denna begränsning bör tas bort. Kommunikationsministern sade i kammaren i förra tisdagens interpellationsdebatt om svensk kustsjöfart, att bemanningskostnaderna är en ganska liten del av ett fartygs totalkostnader. Det är en rad andra faktorer som betyder mer. Statsrådet nämnde där bl.a. fartygets anskaffningsvärde, finansiering, kvalitet och effektivitet. Är det då inte rimligt att minska kapitalkostnaden och underlätta finansiering genom att investeringsfonderna får användas? Särskilt kustsjöfarten skulle därigenom kunna öka både i kvalitet och effektivitet. Detta är inte minst viktigt i det nya konkurrensläge som uppstått och som tidigare talare tagit upp. Övriga synpunkter kring sjöfarten och frågan om internationellt register har från folkpartiets sida redan förts fram av Hugo Bergdahl. Jag yrkar därför nu bara bifall till reservation 2 och i övrigt till hemställan i betänkande SkU21. Herr talman! Jag har tidigare hänvisat till den interpellationsdebatt som ägde rum tisdagen den 4 april här i kammaren. Då behandlades också transportstödet till Gotlandstrafiken och frågor kring avtalet med det nya rederiet Nordström & Thulin. Eftersom avtalet med detta rederi visar på möjligheten till ett kompletterande trafikutbud under högsäsong, uttryckte jag som representant för Kalmar län den stora besvikelse många känner över att någon turisttrafik mellan vårt län och Gotland inte kommer i gång i år. Basförbindelsen mellan Oskarshamn och Visby har inte möjlighet att ta hand om den ökade efterfrågan i juli. Detta märktes redan förra året då många avstod från att resa på grund av svårigheterna att boka plats. Birger Rosqvist har redan framfört att det inte finns någon som inte har kunnat komma med. Jag har tyvärr inte kunnat få fram statistiken för 1988. Men enligt de uppgifter som fördes fram förra sommaren, och som inte har motsagts under hösten, var det svårt att komma med båtarna. Det var svårigheter med bokningarna. Bara från min ringa horisont hörde jag talas om flera människor som avstod från en Gotlandsresa, eftersom det inte gick att boka plats. Dessutom var det många svårigheter med katamaranen från Västervik som fick ställas in många gånger. Slutligen avstod folk från att åka med den. Jag vill inte misstro Birger Rosqvists uppgifter, men det förefaller mig ändå egendomligt att alla 86 000 människor som sommaren för två år sedan åkte från Västervik nu skulle ha flyttat över till Oskarshamn. Det är ju ändå ett något annorlunda upptagningsområde. Jag tror att det är viktigt att det för det befolkningsmässigt stora området i norra delen av södra Sverige finns tillgång till utskeppningshamn under högsäsong. Koncessionsrederiet vill inte köra sträckan Öland-Visby. Där tycker vi att ett annat rederi kan få ta över. Det gäller ju i första hand ren turisttrafik, mest dagsutflykter, som inte konkurrerar med Oskarshamn. De liberaliseringssträvanden som finns på så många andra områden inom trafiken tycker vi kunde få märkas även när det gäller den viktiga turisttrafiken mellan de två länen Kalmar och Gotland. Turismen betyder där i dag allt mer och är den viktigaste näringsgrenen efter jordbruket. Herr talman! Reklam är möjligen förbjuden i riksdagens kammare, men inte information. Jag vill därför ta tillfället i akt att tala om att Skansen under pingsthelgen har speciella Ölandsdagar där öns alla attraktioner visas. Det hade varit välkommet om en förbindelse med Gotland också hade ingått bland dessa attraktioner — en förbindelse som bl.a. skulle möjliggöra dagsutflykter mellan öarna. I förhoppning om att detta blir möjligt nästa år yrkar jag bifall till reservation 4 i trafikutskottets betänkande 12 samt till Till sist måste jag i egenskap av ledamot i kustbevakningens styrelse kort få kommentera något av vad som sagts om kustbevakningen med anledning av vpk:s motion. Kustbevakningens omorganisation har behandlats i två betänkanden. Det första betänkandet ledde till att kustbevakningen blev en civil myndighet från den 1 juli förra året, en myndighet under försvarsdepartementet. Organisationen är således klar. Det är inte som det står i betänkandet. I det andra betänkandet, som presenteras nästa torsdag, skall arbetsuppgifterna belysas ytterligare. Kustbevakningens styrelse har fått en sådan sammansättning att det skall främja samarbetet mellan myndigheten, sjöfartsverket, polisen och tullen. Vi politiska representanter i styrelsen, Sten Östlund och jag, kommer på alla sätt att arbeta för samarbete och inte för dubbelarbete.

Herr talman! I skatteutskottets del av debatten om sjöfartspolitiken behandlas fem motioner om sjöfartsbeskattningen m.m. Till betänkandet har fogats två reservationer. I reservation 1 av moderaterna begärs förslag om reduktion av de sociala avgifterna för sjömän. Man begär också befrielse från sjömansskatten för tjänstgöring på svenska handelsfartyg i fjärrfart. Dessa frågor avgjordes av riksdagen under förra riksmötet, och då i stor politisk enighet. Efter ingående prövning stannade riksdagen då för ett system med kontantstöd som den metod som bäst tillgodosåg sjöfartsnäringens krav på sänkta bemanningskostnader. Vid den nu gjorda prövningen vidhåller man i utskottet riksdagens beslut. Jag yrkar avslag på reservation 1. Reservation 2 står samtliga borgerliga partier bakom. Här kräver man förändringar i avdragsreglerna för partrederi samt friare regler för investeringsfondernas användande. Partrederiernas skatteregler är föremål för övervägande i URF, utredningen om reformerad företagsbeskattning. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att nu pröva denna fråga. Riksdagen avslog våren 1988 det nu upprepade yrkandet. Utskottet är inte heller nu berett att göra något ändrat uttalande. Även frågan om investeringsfonderna har nyligen behandlats av riksdagen. Frågan om investeringsfonderna bereds också i URF.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

Herr talman! Socialdemokraterna med Sverre Palm som talesman hänvisar till utredningar för att säga nej till bättre skatteregler för partrederierna och för investeringar i andrahandstonnage. Det har man gjort de senaste sex åren. Jag tycker att det är fullständigt idiotiskt att år efter år hänvisa till utredningar, när man kan vidta så pass enkla åtgärder. Jag skulle vilja veta varför ni inte vill att man skall kunna använda investeringsfondsmedel för investeringar i begagnade fartyg. Jag vill inte höra att det är på grund av att en utredning pågår. Jag vill veta varför ni inte vill göra det. Som Ingrid Hasselström Nyvall påpekade sade kommunikationsministern i förra veckan att ett område där de svenska fartygen kan konkurrera med NIS och DIS-fartyg är just i fråga om kapitalkostnader. Det vore synnerligen logiskt om Sverre Palm och hans partikamrater sade ja till att öppna investeringsfonderna för sådana ändamål som vi här yrkar.

Herr talman! Till Anna Wohlin-Andersson vill jag säga att det är skillnad på redare och redare. De stora rederierna går faktiskt bra i dag. Det räcker med att titta i deras bokslut för att förstå att dessa rederier har mycket god likviditet och stor soliditet. Möjligen kan de mindre rederierna behöva något slags investeringsstimulans i framtiden. Men ett lössläppande av medel ur investeringsfonderna innebär inte direkt nya investeringar. Så enkelt är det. Vi skulle få även kontrollproblem om vi skulle släppa dem för investeringar i begagnade fartyg. Vi behöver också avvakta de förhoppningsvis positiva effekterna av det sjöfartspolitiska beslut som vi har fattat. Jag tog kontakt med Sjöfolksförbundet i dag på förmiddagen. Där omtalade man att 18 fartyg inflaggats till Sverige sedan den 1 december 1988. Det är fler på gång, sade man. Det pågår även diskussioner om att flagga hem tanktonnage, något som alla bedömare inte har trott på. Jag vill påstå att enskilda redare är ganska nöjda med gällande sjöfartspolitiska beslut.
Herr talman! Det var åtminstone en orsak, att de stora rederierna skulle gå bra. Om man sänker sitt dödviktstal från 7 miljoner ton till 2 miljoner ton och flaggar ut resten, kan man naturligtvis säga att det går bra. Men nu talar jag om båtar under svensk flagg i framför allt kustsjöfart. Jag frågade Georg Andersson hur dessa skall kunna konkurrera när deras bemanningskostnader fortfarande ligger högre än DIS och NIS-fartygens. Då svarade Georg Andersson att de kan konkurrera med lägre kapitalkostnader. När jag frågar Sverre Palm varför man inte vill se till att de får lägre kapitalkostnader, svarar Sverre Palm att vi skall vänta och se hur det går för dem när man har sänkt bemanningskostnaderna. Jag tycker att det här verkar vara något av en ond cirkel.

Herr talman! I nu förevarande betänkande, TU12 om sjöfart, behandlas några motioner som rör färjetrafik till och från Gotland, och en motion om flyttning av strandat fartyg. Jag tänkte något kommentera dessa motioner. I motion T620 har jag pekat på den rådande situationen när det gäller vår trafikförsörjning, en situation som enligt vad landets regering och riksdagens majoritet beslutat skall gälla. Från den 1 januari 1988 har Nordström & Thulin, ett rederi här i Stockholm, koncession på Gotlandstrafiken. Det avtal som skrevs för mer än två år sedan är alltfort hemligt till vissa delar, eftersom det innehåller affärshemligheter. Rederiets talesman har dock nyligen förklarat att man därifrån inte har någonting emot att avtalet offentliggörs. Men staten och transportrådet tycker inte att det skall offentliggöras. T.o.m. den socialdemokratiska ledarskribenten i en av Gotlandstidningarna anser att avtalet skall släppas fritt. Det är egentligen först då, Birger Rosqvist, när avtalet offentliggörs, som man rätt kan bedöma om det i budgeten anslagna transportstödet på 37 miljoner innebär en riktig kostnadsberäkning. Skälet till byte av rederi vid årsskiftet 1987-1988 var nämligen att transportstödet skulle minskas. Vi vet nu att transportrådet bedömt behovet av stöd till 46 milj.kr. Vi vet också att statsbidraget för år 1988 uppgick till 40 milj.kr. Det är alltså nästan 10 milj.kr. mer än som ursprungligen budgeterats — 31 milj.kr. Detta medgav kommunikationsministern för någon vecka sedan i en interpellationsdebatt här i kammaren. Skälet till att det är högre kostnader uppgavs vara att intäktssidan inte utvecklats på det sätt som man räknat med. Färjetrafiken på Gotland går alltså med underskott, vilka täcks med statsmedel. Men kommunikationer kostar pengar överallt i landet, varvid också statsmedel tas i anspråk. Vägverkets färjor och varenda bro i landet står som bekant till förfogande gratis. Men för att komma till och från Gotland skall man betala för sin överresa, och man skall betala extra för hytt, för sittplats, för bil, för mat. Och dessutom skall detta diskuteras varje år i Sveriges riksdag. För det nya avtalet har tillkännagivits fyra principiella punkter. Enligt den första skall det vara trafik året runt på en nordlig och en sydlig linje. Detta krav är tillgodosett så till vida att vi har trafik på Nynäshamn och Oskarshamn sex dagar i veckan — alltså inte varje dag — året runt. Men under den gångna hösten utbröt en hamnkonflikt i Visby, som fick till följd att infarten till Gotlands väg till omvärlden stängdes av. Det händer inte i någon annan del av Sverige att man stänger av vägen på grund av facklig konflikt. Därför menar jag att staten måste ta ansvar för att vår landsväg alltid är öppen och därmed också ingripa vid en, som jag ser det, samhällsfarlig åtgärd. Ett flertal företag tvingades varsla, och fortfarande finns hot om konflikt kvar. Detta är sannerligen inte till gagn för det gotländska näringslivet. Den andra punkten — om en bra och effektiv trafikförsörjning till en rimlig kostnad — tål också att diskuteras. Ja, rimlig kostnad för vem? För staten eller för resenärerna? Den tidigare principen att taxesättningen skulle följa SJ:s prissättning har frångåtts, och enhetstaxa tillämpas. Detta har Birger Rosqvist redogjort för här. Med en procentuell uppräkning, som sker nu, ökar klyftan alltmer för varje gång. I och med att differentierade taxor tillämpas i allt större utsträckning, också på SJ, blir det allt svårare att göra denna jämförelse. Men helt klart är att taxan för fullprisbiljetterna på färjan ligger mycket över SJ:s genomsnittstaxa. Vi som reser på Gotlandsrabatt betalar nu ungefär 60 96 av fullpris, och det är en kostnad som motsvarar SJ-priset. Punkterna 3 och 4 i avtalet handlar om att ge incitament att utveckla och förbättra trafiken, och att ge möjligheter till kompletterande trafikutbud. Det har hittills resulterat i en misslyckad trafik med en katamaran på Västervik sommaren 1988. I år blir det ingen trafik på vare sig Västervik eller Öland — som Marianne Jönsson och jag föreslagit i motion T615. Kommunikationsministern påpekade ganska snorkigt i interpellationsdebatten den 4 april att det sannerligen inte var någon skyldighet utan bara en möjlighet för rederiet att driva kompletterande trafik. Det som skulle behövas, men som väl inte ryms i avtalet, är ytterligare tonnage i form av en tredje färja. Det innebär dels ett säkerhetskrav, dels en möjlighet att trafikera såväl Västervik som Öland under högsäsong. Var och en kan ganska lätt, tror jag, föreställa sig det kaos som skulle uppstå om någon form av haveri skulle inträffa på en av Gotlandslinjens två färjor under högsäsong när inte bara Östersjöns utan hela Europas passagerarfärjor kör på högvarv. ”Avtalet mellan Nordström & Thulin och transportrådet innebär koncessionstrafik på en nordlig och sydlig linje av ungefär samma omfattning som i dag. Därutöver har rederiet förklarat sig berett att aktivt verka för en kompletterande trafik under högsäsong utanför koncessionen. Detta bör ge möjlighet till en utveckling av turismen på ön. Rederiet har också uttalat som sin målsättning att erbjuda en ökad och mer attraktiv transportservice.” Den ”utsvävning” till flera hamnar som Birger Rosqvist här menade att vi har ägnat oss åt i motionsskrivningarna delar vi i så fall med kommunikationsdepartementet och rederiet — som i alla fall för två år sedan var berett att aktivt verka för en kompletterande trafik under högsäsong. Men denna omtanke om utveckling av turismen har med Georg Anderssons tolkning kommit alldeles på skam. Här har regeringen och utskottsmajoriteten frångått tidigare utställda löften. Regeringens i andra sammanhang lovvärda initiativ att stärka turismen på Gotland skulle på ett avgörande sätt bli ännu bättre om ytterligare en färja fanns att tillgå för förbindelserna med Västervik och Öland. Här inträffar också det mycket märkliga att moderaternaii utskottet inte ställer sig bakom den reservation som kunde ha medverkat till att vi fick turisttrafik till Öland och Västervik. Herr talman! Jag har i motion T620 pekat på ytterligare några förändringar som har ett samband med att Gotlandslinjen nu har ansvaret för trafiken. Enligt länsarbetsnämnden gick 67 årsarbetstillfällen förlorade, och i det gotländska näringslivet försvann en stor del av underlaget för underleverantörerna. Huvudkontoret förlades till Nynäshamn, tvärtemot rederiets tidigt utställda löfte om att huvudkontoret skulle få vara kvar i Visby. Nu finns det endast ett mindre bokningskontor där. Ett trafikråd för Gotland borde inrättas, som är direkt underställt regeringen. Den samrådsgrupp som det talas om i betänkandet är av intresse endast när transportrådet vill stämma av när det gäller turlistor och liknande begränsade uppgifter. Ett trafikråd skulle på ett helt annat sätt kunna sätta in trafikföringen i ett regionalpolitiskt sammanhang, ett ansvar som inte ligger inom transportrådets kompetensområde. Ytterligare ett frågetecken kvarstår, nämligen beträffande transporter med farligt gods. Den frågan har inte fått någon tillfredsställande lösning i Gotlandslinjens regi. Sommaren 1988 tvingades rederiet att hyra in ett speciellt fartyg för sådana här transporter för att bortfallet av passagerare inte skulle bli alltför stort under turistsäsongen. Under den övriga delen av året sker dessa transporter med, s.k. avlysta turer med färjan Graip. Då tillåts endast ett mindre antal passagerare följa med t.ex. lastbilschaufförer. Gotlandsbolaget anskaffade på sin tid ett specialbyggt fartyg för att klara transporter med farligt gods. Enligt sjöfartsverkets bedömning var det en mycket bra lösning. Antagligen kunde, tyvärr, inte heller detta fartyg inrymmas i avtalet med det nya rederiet. Förutom att det här är en cynisk behandling av en grupp människor som tillåts följa med, trots att det är fråga om transport med farligt gods, medför detta att t.ex. en företagare på Gotland kan få finna sig i leveranstider på upp till en vecka för visst gods, exempelvis större batterier. Jag undrar om man kalla detta för effektiv trafikförsörjning. Herr talman! Ulla Pettersson och jag yrkar i motion T609 att regeringen bör utarbeta förslag till strandningslag. Vi menar att det skulle vara möjligt att flytta på vrak som ligger på redden utanför en hamn. Vi har tagit upp denna fråga några gånger tidigare i motioner. Anledningen är att juristerna i länsstyrelse och kommun inte har funnit någon lagstiftning tillämplig på vraket av fartyget Benguela som sedan 1983 ligger utanför Klintehamn på Gotlands västra kust. Om nu utskottet menar att det finns en lagstiftning som är till fyllest när det gäller att åtgärda detta, får vi väl förklara oss nöjda med det. Lagar tolkas ju på olika sätt av olika jurister. Tydligen kan kommunen vidta åtgärder här med hjälp av befintlig lagstiftning. Vid många tillfällen har det funnits anledning att i denna kammare hävda gotländska intressen. Man skulle önska att denna riksdag genomsyrades av samma förståelse för att Gotlandstrafiken måste få kosta staten ett antal miljoner som visades vid den landsbygdsriksdag med Ingemar Mundebo som talman som för några veckor sedan samlades i Umeå. Nämnda riksdag beslutade att vända sig till kommunikationsministern för att hos honom ställa krav på att transportstödet till Gotlandstrafiken skall räknas upp avsevärt. Vi begär inga allmosor. Vi tror ändå att rättvisan till slut skall segra. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5 och 6, som handlar om Gotlandstrafiken. Dessutom yrkar jag bifall till reservation 10, som handlar om sjöfartens betydelse för totalförsvaret. Inte minst ur beredskapssynpunkt är det mycket angeläget att kusttrafiken upprätthålls.

Herr talman! Jag skall i huvudsak tala om kostnaderna för Gotlandstrafiken. Det sägs i betänkandet, och har sagts här tidigare, att det statliga bidraget till trafiken främst bör komma gotlänningar till godo. Det är gott och väl — vi är glada för det stöd vi får — men när andra trafikanter får betala för den kapacitet som efterfrågas ger det anledning till en del funderingar. Var i landet betalar man annars olika för trafikservice beroende på var man är mantalsskriven? Det kostar inte mer att åka bil över Jämtlandsgränsen för en skåning, och det kostar inte heller mer att åka tåg till västkusten för en östgöte. Släkt och vänner, utflyttade gotlänningar, åtskilliga sommargotlänningar och de turister som utgör grunden för Gotlands näst största näring betalar i dag mer när de reser till Gotland än för motsvarande sträcka på fastlandet. Jag vill gärna, herr talman, bevisa detta med ett mycket enkelt exempel. Säg att en familj här i Stockholm vill åka till Visby denna helg. Då kostar det 1 122 kr. för buss, färja och hytt hytt behövs för man åker minst en sträcka på natten. Vill familjen i stället resa till Borlänge, vilket är ungefär lika långt fågelvägen, kan man ta tåget och klara sig med 840 kr. Dessutom tar resan bara halva tiden. Det är alltså sådana konkurrensförhållanden vi har att slåss med inom turistnäringen på Gotland. Jag beklagar därför mycket att regeringen inte följde det förslag som transportrådet lade fram i samband med budgetäskandena om ytterligare 9 miljoner till taxenedsättning i trafiken. Vi får anledning att återkomma till den frågan. Nu har jag visst hopp — även om det inte är så stort — efter att ha läst reservationerna till betänkandet, om att få ett visst stöd för utökade medel till trafiken i fortsättningen. Jag önskar att jag kunde räkna med folkpartiet, centern, vpk och miljöpartiet på den punkten. Tyvärr har vi sett alltför många exempel på att det är lättare att hitta de vackra orden en fin sommardag på Gotland än när det är votering i riksdagens kammare. Det är också signifikativt att landsbygdsriksdagen, som inte har befogenheter att vare sig betala ut pengar eller dra in skatter, är mer positiv i detta avseende. Jag vill vidare gärna instämma i önskemålen om utökad kapacitet i trafiken, inte minst utökad sommartrafik — det behövs fler linjer sommartid. På sikt borde det också vara avgångar dagtid året runt. Det finns mycket i Övrigt att önska. Det borde i dag finnas ett utrymme för ytterligare ekonomiska satsningar på Gotlandstrafiken. Om man beräknar vad trafiken hittills har kostat visar det sig att summan inte har ökat under 80-talet. Med en uppräkning motsvarande konsumentprisindex av 1980 års anslag skulle trafiken kosta över 100 miljoner i dag. Jag menar att gotlänningarna har tagit sin del och mer därtill av kostnaderna för att få detta land ekonomiskt på fötter igen. Vi hoppas att en del av det skall komma oss till godo i framtiden och att riksdagen bifaller fler förslag om utökade resurser till Gotlandstrafiken.

Herr talman! För en vecka sedan fick jag av kommunikationsminister Georg Andersson svar på en interpellation om Gotlandstrafiken. En av mina frågor var hur mycket transportstöd som fram till i dag har utbetalats till Nordström & Thulin AB i detta rederis egenskap av ny huvudman för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet sedan den 1 januari 1988. Kommunikationsministern svarade att totalt 57 milj.kr. hittills har utbetalats och att av detta belopp knappt 40 miljoner avser 1988. Efter att ha varit i kontakt med personer på transportrådet vet jag att dessa 57 miljoner betalats ut redan under de 13 första månaderna av den nya avtalsperioden. Mot bakgrund av att anslaget till färjetrafiken beräknats till 30 milj.kr. för hela budgetåret 1988/89 är detta högst anmärkningsvärt. Den senaste utbetalningen beslutades av transportrådets generaldirektör Claes-Eric Norrbom den 22 december 1988 och uppgick till 20 milj.kr. Utbetalningen skedde någon av de första dagarna i januari 1989. Varför transportrådet lämnat så mycket pengar som 17-18 miljoner i förskott för 1989 ville kommunikationsministern inte svara på. Det är synd att ministern inte är i kammaren i dag, eftersom han då hade haft ytterligare ett tillfälle att ge svar. Beträffande anledningen till att statsbidraget blev 40 milj.kr. för år 1988, i stället för såsom budgeterat 30 miljoner, uppgav kommunikationsministern att detta främst beror på att intäktssidan inte utvecklats på det sätt som förutsatts. Att intäkterna i Gotlandstrafiken inte blev de förväntade kan emellertid inte bero på för låga taxor, eftersom dessa har höjts kraftigt. Förklaringen måste därför i stället vara att staten, sedan man sagt upp avtalet med Rederi AB Gotland , skrivit ett avtal med Nordström & Thulin som baserar sig på ett orealistiskt antagande om passagerarökningar i trafiken. De 10 miljonerna i transportstödsöverdrag motsvarar en ökning av antalet passagerare med 10 96 eller ca 80 000-90 000. När regeringen värderat de olika anbuden inför den nya avtalsperioden har man alltså räknat Nordström & Thulin, men inte Gotlandsbolaget, till godo en 10-procentig passagerarökning. De två rederierna har således inte behandlats lika vid anbudsbedömningen. Det förhållandet att passagerarantalet i koncessionstrafiken inte ökade utan snarare minskade under Nordström & Thulins första år är mot denna bakgrund ett skandalöst misslyckande, som skattebetalarna nu får stå för. Den omständigheten att staten och Nordström & Thulin uppenbarligen skrivit ett avtal som baserar sig på ett antagande om en kraftig passagerarökning i trafiken innebär vidare att man kan räkna med att transportstödsbehovet även i fortsättningen kommer att vara mycket högt. Jag kan därför inte begripa hur det skall räcka att nu anslå 37 miljoner i transportstöd till Gotlandstrafiken. Av detta belopp är det ju bara 31 miljoner som avser själva färjetrafiken efter det att bidraget till transportföretagen frånräknats. Med de dystra prognoser som i dag finns för färjetrafik av det här slaget kan man knappast räkna med att 1988 års passagerarbortfall går att ta igen under den pågående, tioåriga avtalsperioden. Här finns alltså förmodligen 10 förlustmiljoner för staten ackumulerade för vart och ett av de tio åren, vilket blir sammanlagt 100 miljoner i dagens penningvärde. Skulle avtalsparterna ha räknat med ännu större passagerarökningar framöver, är risken uppenbar för att transportstödsbehovet ökar ytterligare. Om det hade varit så, herr talman, att transportstödsöverdraget kommit Gotland och passagerarna i Gotlandstrafiken till del på ett positivt sätt, hade den prognosmiss det här är fråga om kanske kunnat godtas. Men så är det inte. Antagandet om en ökad passagerarvolym var uppenbarligen ingenting annat än en konstruktion för att manövrera ut Gotlandsbolaget, som ombesörjt trafiken mellan Gotland och fastlandet i över 100 år. Och nyttan med detta är det nog ingen som kan förstå. Det mesta har nämligen blivit sämre efter bytet av rederi. Beräkningar som gjorts av länsarbetsnämnden på Gotland visar att fler än 60 arbetstillfällen flyttats från Gotland till fastlandet som en följd av rederibytet. De samfällda uttalandena från regeringen, transportrådet och Nordström & Thulin om att det skulle införas ett helt nytt servicetänkande i Gotlandstrafiken bara man bytte rederi har visat sig endast vara tomma ord. De begabbade avgångstiderna är på någon symbolisk halvtimme när sig lika. Biljettpriserna har som sagt stigit. Antalet hamnar som betjänas på fastlandet sommartid har minskat från fyra till två. Kapaciteten har minskat, och något pålitligt sätt att utföra transport av farligt gods finns inte. Det omskrutna s.k. kompletterande trafikutbudet, dvs. trafiken med katamaranen Vindile, var ett enda fiasko med mängder av inställda turer, sjösjuka passagerare och ibland rent av farliga överfarter. I det betänkande vi nu behandlar står det att Vindile visade sig vara ”mindre lämplig för trafiken”. För min del vill jag beteckna trafiken med katamaranen Vindile som dåligt sjömanskap och en oförskämdhet mot den resande allmänheten. När det gäller tonnaget i Gotlandstrafiken är det inte bara katamaranen som utsatts för kritik. Fartyget Graip är ett tidigare lastfartyg som har konverterats till passagerarfartyg. Sjöfartsinspektionens insatser i samband med att detta fartyg godkändes som passagerarfartyg under den svenska flaggan borde enligt min mening utredas. Jag vill inte påstå att fartygets konstruktion strider mot gällande sjösäkerhetsbestämmelser, men jag påstår definitivt att M/S Graip är ett mycket dåligt exempel på hur ett passagerarfartyg bör vara konstruerat. Det förhållandet att fartyget inte uppfyller kravet för s.k. two compartments ger henne en unikt dålig flytförmåga i samband med kollision och grundstötning. Detta har kompenserats genom att ett ovanligt stort antal livbåtar placerats ombord. En tröst visserligen, men ack så klen. Bryggan är placerad akterut, och det påbyggda passagerarutrymmet skymmer sikten så till den grad att sjöfartsinspektionen har beordrat att en särskild utkikshytt skall byggas ovanpå manöverbryggans tak. Härifrån är det tänkt att en utkik med hjälp av rop skall informera vakthavande bryggbefäl om annalkande faror. För att komplettera bilden av detta underliga fartyg kan jag berätta att maskinrummet måste saneras från asbest och att ett av köken dömts ut av hälsovårdsmyndigheterna. Jag tror faktiskt inte att det finns så många länder som skulle acceptera M S Graip är en historia för sig som sannerligen inte gör saken bättre. Transporterna av farligt gods är ett särskilt problem, som inte har fått någon långsiktigt tillfredsställande lösning i nuvarande avtal. Förra sommaren tvingades man hyra in lastfärjan Forrest Link för dessa transporter. Kostnaden för den inhyrningen har, efter vad jag förstår av kommunikationsministerns svar på min interpellation, stannat på staten, vilket måste vara ett avsteg från de förutsättningar som gällde när det nya avtalet ingicks. En av finesserna med att anlita Nordström & Thulin i Gotlandstrafiken var nämligen att trafiken då skulle kunna utföras med två fartyg och att statens kostnader skulle baseras på två fartyg. Nu har trafiken sommartid alltså utförts med tre fartyg, vilket också bör ha bidragit till att statens kostnader ökat på ett sätt som inte var förutsett i avtalet. Även här har vi alltså en omständighet som tyder på att de båda rederierna Nordstöm & Thulin och Gotlandsbolaget inte har behandlats lika vid anbudsbedömningen. Nordström & Thulins bud, som innebar att man avsåg att segla med endast två fartyg, har givetvis räknats rederiet till godo, medan däremot det förhållandet att Gotlandsbolaget även ville köra med ett specialbyggt fartyg för farligt gods, dvs. M/S Gute, uppenbarligen har räknats Gotlandsbolaget till nackdel. M S Graip på turer då endast ett mindre antal passagerare får medfölja. Men som Gunhild Bolander mycket riktigt påpekade i sitt anförande innebär detta ändå en cynisk behandling av den grupp människor som av en eller annan anledning tvingas medfölja sådana transporter samtidigt som kraftiga fördröjningar i godstrafiken uppstår, eftersom de farliga transporterna endast kan utföras på vissa turer. Hur det blir med det farliga godset under sommaren 1989 har det inte givits något klart besked om. Men av kommunikationsministerns interpellationssvar att döma kommer en lastfärja att hyras in även denna sommar, vilket ger ytterligare belägg för mitt antagande att det nu föreslagna transportstödet på 31 miljoner till färjetrafiken inte är tillräckligt. Herr talman! Regeringens sätt att handskas med pengar när det gäller Gotlandstrafiken är anmärkningsvärt. Inte nog med att regeringen i sitt avtal med Nordström & Thulin förutsatt helt orealistiska volymökningar i passagerartalen och hyrt in en lastfärja som det sannolikt inte sagts ett ord om i avtalet, utan man har också hyrt passagerarfartyget M/S Visby av Gotlandsbolaget till en kostnad som vida överstiger Gotlandsbolagets anspråk i dess anbud. Isitt anbud begärde Gotlandsbolaget en kapitalkostnadsersättning för M/S Visby på 25 milj.kr. per år i tio år. Transportrådet ansåg att detta var för dyrt, men samma fartyg kostar nu staten 31 milj.kr. per år i hyra under två år. Den tillfälliga inhyrningen av M S Visby är för övrigt ytterligare ett exempel på att de ifrågavarande rederierna inte behandlats lika vid anbudsbedömningen. Gotlandsbolaget upplystes nämligen inte i samband med upphandlingen om att en inhyrningsmöjlighet stod till buds. Frågan är om en sådan inhyrning över huvud taget tillåts i det nuvarande avtalet. Genom att säga upp avtalet med Gotlandsbolaget har staten dessutom frånhänt sig rätten till andelar i framtida realisationsvinster i samband med eventuella försäljningar av Gotlandbolagets fartyg. Dessa andelar, som kan beräknas ha ett värde av över 100 milj.kr., tillfaller nu i stället rederiet. Herr talman! Den ansträngda ekonomiska situationen i Gotlandstrafiken, som regeringen själv varit med om att skapa genom bytet av rederi, utgör på sikt en fara för en god trafikförsörjning mellan Gotland och fastlandet. Fortsatta stora underskott kommer nämligen med all sannolikhet att ge upphov till nedskärningar i trafiken, vilket skulle kunna innebära att den gamla idén om en bashamn på fastlandet återigen blir aktuell, och det vore mycket olyckligt. Redan när man läser trafikutskottets betänkande förstår man att trafiken är på väg att hamna i denna onda cirkel. På s. 13 i betänkandet står det nämligen att en trafik mellan Västervik och Visby eller mellan Öland och Gotland ”försvagar underlaget för trafiken på linjen Oskarshamn-Visby och därmed möjligheterna att nå lönsamhet i den trafiken”. Här finns nog också en stor del av förklaringen till att inte minst staten så ogärna vill att något annat rederi tar upp färjetrafik mellan Gotland och fastlandet eller mellan Gotland och Öland sommartid. En sådan trafik befaras ta intäkter från koncessionstrafiken. Och eftersom koncessionsavtalet uppenbarligen är så konstruerat att staten står för förlusttäckningen om intäkterna inte blir de förväntade, vill staten inte ha konkurrens som kan leda till inkomstbortfall. Herr talman! Avtalet mellan staten och Nordström & Thulin är fortfarande hemligt. Därför vet jag inte vad som står i det.

Den omständigheten att avtalet exempelvis förutsätter en kraftig passagerarökning men denna ökning sedan inte sker varför transportstödet i stället måste höjas, visar att avtalet bygger på orealistiska, ja, direkt felaktiga förutsättningar. Frågan är om regeringen inte rent av får anses ha en skyldighet att vidta alla tänkbara åtgärder för att så fort som möjligt försöka komma ur det här avtalet —-i anständighetens namn, men också i folkhushållets och i skattebetalarnas intresse. Till sist, herr talman, vill jag vädja till regeringen att snarast se till att offentliggöra avtalet. Även detta är en anständighetsfråga.

Herr talman! Det blev ingen trafik mellan Öland och Gotland förra sommaren. Det nya rederiet Nordström & Thulin var inte intresserat, och ett privat rederi, Crown Shipping från Kalmar, fick inte tillstånd att trafikera linjen. Trafiken mellan de båda öarna i Östersjön är en naturlig trafiklinje som har funnits i växlande omfattning alltsedan de strapatsrika postfärderna, som började i mitten av 1600-talet och pågick i flera hundra år fram till den moderna sommartrafiken, som vi öbor och våra tillresande gäster inte kan tänka oss att vara utan. På 1960-talet trafikerades en linje mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland med upp till tre dagliga dubbelturer. Sedan minskade trafiken för att några år på 1980-talet helt upphöra. 1985, 1986 och 1987 genomförde Gotlandsbolaget trafiken. Det sista året reste ca 36 000 människor med linjen, trots att det rådde osäkerhet om ifall den över huvud taget skulle komma i gång. Marknadsföringen kom i gång sent, och linjen fanns inte med i turistbroschyrerna. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har tidigare ställt sig positiva till framställningar att bedriva sommartrafik mellan öarna och har givit tillstånd till detta. Men så skedde ett rederibyte den 1 januari 1988, och då upphörde trafiken. Rederiet finner inte att trafiken är motiverad, står det i trafikutskottets betänkande. Utskottsmajoriteten tror att en kompletterande sommartrafik skulle skumma grädden av den andra trafiken, att trafiken inte skulle bli lönsam och att, som Jerry Martinger sade, den skulle öka behovet av bidrag. Ölands turistförening lät sommaren 1987 genomföra en marknadsundersökning. Det var elever från turistlinjen i Östersund som gjorde undersökningen. Det var den sommaren Tjelvar gick från Nabbelund till Visby. Syftet var att utröna huruvida Ölandsoch Gotlandstrafiken påverkade rederiets övriga trafik mellan Visby och Oskarshamn. Undersökningen visade att tre av fyra resenärer inte skulle ha åkt mellan öarna om det enbart hade funnits möjligheter att åka via fastlandet. En teori är att Ölandsoch Gotlandstrafiken bara perifert påverkar trafiken mellan Oskarhamn och Visby. Tidvis under sommaren vistas 200 000 människor i Borgholms kommun, där färjeläget för färd över till Gotland är placerat. Det finns således enligt vår åsikt ett mycket stort underlag för spontant resande. Turismen på såväl Öland som Gotland är en näring av utomordentligt stor betydelse och med förgrening till övrigt näringsliv. Glädjande nog är det en näring i stadigt växande. Vi märker intresse från det övriga Europa. Västtyskar söker sig mer och mer till våra öar. En utökning av turismen betyder mycket för oss. Som exempel kan nämnas att det den senaste sommaren som färjan gick mellan öarna var 36 000 trafikanter, vilket genererade 150 000 gästnätter, som man säger på turistspråk. Det rör sig således om en mycket viktig andel av den totala turismen. En färjetrafik skulle ytterligare underlätta en växande turism, som vi såväl behöver på våra öar. Nästa sommar kommer det att äga rum ett möte på Gotland. Ungdomar och barn av olika nationaliteter och från Östersjöns alla öar kommer att mötas. De skall sedan i samvaro verka för fred och vänskap över alla gränser. Det skulle underlätta mycket om våra ungdomar skulle kunna åka med en sådan här färja till det viktiga mötet. I dag när vi skall fatta beslut i ärendet smärtar det mig att vi inte kunde få moderaterna med på våra förslag, nu när vi är så nära. Då skulle det ha stått fem partier bakom motionerna. I dag skulle det i så fall ha gått en beställning från riksdagen till regeringen att under sommarsäsongen återupprätta trafiken mellan Grankullavik och Visby samt även Västervik. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag vill bara uttrycka en viss förvåning över vad Ulla Pettersson sade. Hon talade om att bl.a. vi i folkpartiet inte hade föreslagit mer pengar för Gotlandstrafiken. Men det är ju litet svårt att i det här läget föreslå mer pengar när man — som Jerry Martinger så vältaligt framhöll — inte vet vad Gotlandstrafiken egentligen kostar. Det skulle ju ha sett ganska egendomligt ut. Birger Rosqvist sade att jag inte hade talat om varifrån jag ville ta pengarna till färjetrafiken. Som jag ser det — och som också många andra här har framhållit — skulle inte turisttrafiken mellan Öland och Gotland ha något statsbidrag, om den bedrevs av en privatlinje. Och trafiken mellan Västervik och Visby är ju, enligt Ewy Möllers uppgifter, den enda som har varit lönsam. Jag tror inte att den i dag skulle ta någonting från Oskarshamnslinjen, eftersom denna linje var fullbokad under förra sommaren. Troligen kommer den också att bli fullbokad under den kommande sommarens hektiska turistveckor. Jag tror att det skulle kunna bli en mycket god beläggning på både Oskarshamnslinjen och Västervikslinjen till och från Gotland med tanke på det stora intresset som framför allt i år har upparbetats för sydöstra Sverige och turismen på Östersjön. Man måste som sagt också se på totalkalkylen. Även om det blir ett visst underskott på en linje, kan en total ökning av trafiken medföra goda intäkter till statskassan. Man ser ofta bara vad den ena handen får, vad den andra får ser man inte.

Herr talman! Om Ingrid Hasselström Nyvall inte har en aning om vad Gotlandstrafiken kostar, bör hon väl inte delta i det beslut som vi nu skall fatta och där vi anvisar anslag. Det är klart att det finns en uppfattning om vad trafiken kostar. Detta rör sig ju om ett förslagsanslag, och därför har vi ju inte antalet kronor och ören i sluträkningen framför oss. Detsamma gäller ju för en mängd av de beslut som riksdagen fattar, varför det inte är någonting speciellt för det ifrågavarande anslaget. I transportrådets anslagsframställning fanns det, som jag sade i mitt anförande, också förslag om att ytterligare 9 milj.kr. skulle anslås för den här trafiken. Det kan ju vara en idé. Jag tycker alltså inte att man måste kräva ett offentliggörande av avtalet för Prot. 1988/89:96 att kunna fastställa ett förslagsanslag här i riksdagen. 13 april 1989 Gunhild Bolander förvånade sig över att t.o.m. Gotlands Folkblads ledarskribent tyckte att avtalet skulle offentliggöras. Det tycker faktiskt Gotlands hela kommunfullmäktige. På detta finns det beslut. Just det är inte alls särskilt märkligt. Eftersom jag står i talarstolen kan jag väl litet grand kommentera Jerry Martingers inlägg. Jerry Martinger är inte precis framåtsyftande i sina tankegångar. Eftersom han är mannen bakom verket, vet ju både han och jag att ärendet skall granskas av riksdagens revisorer. Därför tycker jag att det är intressantare att här och nu diskutera trafiken framöver. Beträffande rederibytet och dess eventuella efterverkningar kan jag kanske tillägga att man, enligt min mening, har haft mest anledning att fundera över sysselsättningen på Gotland. Eftersom jag själv är ledamot av länsarbetsnämnden på Gotland, vet jag ju att de siffror som har nämnts bara är en del av sanningen. Somliga arbeten har försvunnit och somliga har tillkommit. Jag vill inte göra mig till tolk för länsarbetsnämnden och säga att det totalt sett innebär det elände som Jerry Martinger talade om. Jag vet också att rederiet i dag har stora problem att få arbetskraft till sommarsäsongen. Personalbristen är rätt svår.
Herr talman! Jag vill bara säga till Ulla Pettersson att jag tycker att det ganska väl har framgått vad vi skall besluta om men inte vad det verkligen kostar. Redan för 1988 har det ju betalats ut mera än vad riksdagen beslutat om, och i början av det här året har man tydligen också ett ganska stort förskott. Därför tror jag att man med fog kan säga att vi i dag inte riktigt vet vad Gotlandstrafiken kostar. Vi kommer nog att bli tvungna att ta upp frågan flera gånger, för någonstans måste ju pengarna tas. Vanligen brukar det bli en hemställan till riksdagen, och då får vi se vad som beslutas.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Ulla Pettersson: Skall jag rent av uppfatta Ulla Pettersson så, att hon anser att rederibytet har haft positiva återverkningar för sysselsättningen på Gotland?
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Ingrid Hasselström Nyvall, vi kan inte på kronan och öret fastställa vad Gotlandstrafiken kostar, vilket jag också framhållit i kammaren. Det är också av det skälet som vi anvisar ett förslagsanslag. Till Jerry Martinger vill jag säga att jag faktiskt inte tycker — jag tror att jag också framhöll detta när jag stod i talarstolen — att jag kan uttala mig så tvärsäkert, åt det ena eller det andra hållet, som Jerry Martinger uppenbarligen anser sig kunna.